Herr talman!

Jag vill först erinra om att när polisväsendet förstatligades i januari 1965, skedde därigenom en genomgripande omorganisation av polisväsendet. Man minskade antalet polisdistrikt från 554 till 119. Det var således en kraftig nedskärning av polisdistriktens antal som då genomfördes. Det förslag som nu föreläggs riksdagen innebär givetvis inte en så genomgripande reform, men likafullt kan man säga att det är en fortsättning av 1965 års rationalisering som här föreslås. Man har kunnat konstatera efter förstatligandet att det fortfarande finns vissa svagheter i polisorganisationen, och de svagheterna finns närmast i de minsta distrikten, vilka fortfarande saknar erforderlig elasticitet och vilkas resurser man inte kan utnyttja rationellt. Man har också kunnat konstatera att inom den regionala polisverksamheten finns det brister i flera hänseenden. Utskottet menar att det från samhällsekonomisk synpunkt och mot bakgrunden av den oroande brottslighetsutvecklingen är ytterst angeläget att man vidtar åtgärder för att råda bot på dessa brister. Vi konstaterar emellertid att varaktiga garantier mot en utbredd kriminalitet inte kan skapas enbart genom förstärkning av polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet men att en rationellt utformad och effektiv polisverksamhet ändå är en förutsättning för en framgångsrik kamp mot kriminaliteten. Vi har emellertid inom justitieutskottet velat se denna fråga så, att man inte skall överbetona effektivitetssynpunkterna. Vi måste givetvis tillmäta allmänhetens krav på en god polisiär service mycket stor betydelse, och vår målsättning är att genom det förslag vi framlägger åstadkomma en förbättrad polisiär service. Vi har inom justitieutskottet i vissa hänseenden kommit fram till andra bedömningar än vad som gjorts i propositionen, och vi har i vårt arbete strävat efter att, om jag så får uttrycka det, ta fasta på det bästa i propositionen och det bästa i de motioner som har väckts i anledning av denna. Som ledamöterna har kunnat konstatera innehåller därför utskottets hemställan yrkanden i anledning av propositionen och i anledning av motionerna. Jag vill först uppehålla mig vid den lokala polisorganisationen. Utskottet konstaterar att den givetvis måste utgöra kärnan i ett rationellt och effektivt polisväsende. Vi understryker att det även ur demokratiska synpunkter är av största vikt att tyngdpunkten i polisväsendet ligger på det lokala planet. I annat fall saknas förutsättningar för den nära kontakt med allmänheten, kommunala organ och organisationer som är så väsentlig också för polisen. Vi vill även understryka att en distriktsindelningsreform inte får bli så långtgående att den leder till en icke önskad centralisering av uppgifterna eller rubbar förutsättningarna för ett ökat medborgarinflytande. Som jag sade tidigare vill vi betona att en distriktsindelning inte får leda till en sämre polisiär service utan att man i stället bör sträva efter en förbättrad service. Det finns anledning att särskilt understryka utskottets uttalande att man när frågan om en indelningsändring kommer upp till diskussion i första hand skall undersöka möjligheterna att åstadkomma personella förstärkningar för att därigenom undvika en distriktssammanslagning. Vi vill alltså klart understryka att det primära är att man undersöker möjligheterna att förstärka polispersonalen för att därigenom åstadkomma en större effektivitet utan att man fördenskull behöver tänka sig att gå vägen till sammanslagningar av polisdistrikten. Detta bör alltså övervägas i varje särskilt fall då en distriktssammanslagning ifrågasättes. Vidare anser vi att önskemålet om en kontinuerlig övervakning i distrikten bör skjutas i förgrunden. Men vi säger samtidigt att det vore fel att fastställa en enhetlig norm för hur denna övervakning skall organiseras i olika distrikt, eftersom förhållandena givetvis varierar mellan olika landsändar. Utgångspunkten för indelningsändringen måste vara att reformen skall leda till en förbättrad övervakning. Om den inte gör det bör den inte heller genomföras. Speciellt har utskottet understrukit att man i glesbygdsområdena får vara särskilt varsam, så att man inte försämrar servicen för de där bosatta medborgarna. Utskottet uttalar att det inom sådana områden praktiskt taget undantagslöst bör gälla att tjänster för övervakningsverksamhet inte får flyttas från ort som upphört som kansliort. Samma restriktivitet bör inom sådana områden iakttas i fråga om överförandet av polismanstjänster från arbetsgrupper till den nya kansliorten. I fråga om kriminalpolisverksamheten har utskottet i allt väsentligt kunnat dela departementschefens synpunkter, men vi vill understryka att möjligheterna till samarbete mellan de olika distrikten genom stödjande verksamhet bör övervägas i varje särskilt fall. Detta är något som propositionen inte särskilt har nämnt, men vi anser att man i första hand i stället för en sammanslagning bör överväga möjligheterna till samarbete mellan olika distrikt. När det gäller frågan om handläggning av polismyndighetsärenden vill vi liksom propositionen understryka vikten av att delegation förekommer i största möjliga utsträckning, och utskottet ifrågasätter om man inte i vissa fall också kan tänka sig författningsändringar för att utvidga delegationsmöjligheten ytterligare. Slutligen vill jag under det här avsnittet sammanfatta de skillnader som föreligger mellan utskottets ställningstaganden och propositionen.

När det gäller genomförandet av reformen har man enligt propositionen tänkt sig att ytterligare utredningar endast skulle behöva göras i vissa fall och då i huvudsak inriktas på frågan om polisutredningens förslag kan anses lämpligt med hänsyn till de lokala förhållandena inom det aktuella området. Inom utskottet har vi i det hänseendet konstaterat att ett antal kommunindelningsändringar och domsagoregleringar har ägt rum, sedan polisutredningens översyn gjordes, I polisdistrikten har man genomfört en ny organisation, och även i övrigt har avsevärda förändringar företagits på personalsidan. Detta leder utskottet fram till den ståndpunkten, att så snart en distriktsindelningsändring blir aktuell skall en förnyad utredning ske angående de lokala förhållandena. Det är också viktigt att företrädare för ortsintressena får tillfälle att ytterligare en gång framlägga sin uppfattning i indelningsfrågan. Vi understryker också att när beslut fattats om en indelningsändring, bör förslag till erforderliga personaldispositioner alltid föreläggas berörda myndigheter och organisationer för yttrande. I flera motioner har framlagts förslag om att riksdagen skall höras i varje särskilt fall, då förslag till distriktssammanläggning föreligger. Det har på den punkten varit mycket ingående diskussioner i utskottet. Utskottsmajoriteten har här stannat för att förorda att om man i något fall föreslår en distriktsammanläggning, som innebär att de riktlinjer som utskottet har angivit inte kan följas, så skall riksdagen höras. Och om i något fall tvekan skulle uppstå huruvida en indelningsändring står i överensstämmelse med dessa riktlinjer eller om eljest särskilda skäl talar för det, bör riksdagen höras. Eftersom denna reform skall genomföras successivt, har vi ansett att det kanske ändå inte är rimligt att tänka sig att Kungl. Maj:t skall förelägga riksdagen återkommande propositioner om indelningsändringar. Med hänsyn till de enligt vår uppfattning preciserade riktlinjerna för reformens genomförande har utskottsmajoriteten ansett, att riksdagen bör kunna känna sig lugn för att reformen kommer att genomföras i den anda som riksdagen har angivit. När det gäller genomförandetiden har propositionen föreslagit en period på två å tre år. Inom utskottet har vi gjort en i viss mån annan bedömning. Vi har ansett att denna tid bör utsträckas något. Vi tror att reformen skulle tjäna på att genomförandetiden utsträcks. Det har också självfallet väckts ett antal motioner i konkreta fall, när det gäller vissa namngivna polisdistrikt. Utskottet har inte ansett sig böra ta ställning till dessa fall, men självfallet har de synpunkter som framlagts i motionerna i viss utsträckning beaktats när utskottet tagit ställning till riktlinjerna i stort. Utskottet har sammanfattat sin ståndpunkt när det gäller den lokala polisorganisationen så, att vi menar att antalet polisdistrikt med de riktlinjer som vi här föreslagit kommer att icke obetydligt överstiga det antal som polisutredningen föreslagit, nämligen 90, och som propositionen ansåg vara en riktpunkt för reformen. Vi har alltså inom utskottet menat att reformen inte bör bli så genomgripande som vad polisutredningen och departementet tänkt sig. Till betänkandet finns i denna del fogad en reservation av folkpartiledamöterna. Jag vill som utskottsordförande gärna säga att jag mycket länge hade ambitionen och förhoppningen att vi inom utskottet skulle kunna få en enighet i denna fråga som är så betydelsefull, en enighet som jag trodde skulle kunna gagna saken. Men i allra sista skedet befanns det att folkpartiledamöterna inte ansåg sig kunna biträda utskottets hemställan. Det är emellertid svårt för mig att riktigt kunna förstå i vilket avseende som reservationen skiljer sig från utskottsmajoritetens förslag utom på en punkt, och det gäller frågan om att riksdagen skall ta ställning till varje indelningsändring. Här finns en klar skillnad mellan folkpartireservationen och utskottsmajoritetens förslag. I reservationen anser man att Kungl. Maj:t skall komma till riksdagen med varje indelningsändring. I fråga om själva principerna för reformen finns det som jag ser det inte någon skillnad mellan folkpartiståndpunkten och utskottsmajoritetens ståndpunkt, ty de riktlinjer för reformens genomförande som utskottet angivit har icke mött någon gensaga från reservanternas sida. Därför är det faktiska läget det att varken reservanterna eller utskottets majoritet för närvarande kan säga exakt hur många polisdistrikt som vi kommer att få när reformen är genomförd. Man anser att det inte kommer att bli ett så lågt antal som vad propositionen avsett, men ett exakt antal har ingen av oss vågat ange.

Länsstyrelserna har för övrigt ålagts verka för att sådana samarbetsorgan bildas. Utskottet har alltså med tillfredsställelse kunnat notera att det som vi också bedömer som väsentligt nu i alla fall är åtgärdat. När det gäller frågan om kvarterspoliser konstaterar utskottet att en fullt genomförd kvarterspolisorganisation är mycket personalkrävande. En sådan organisation bör enligt min personliga mening genomföras successivt, men vi hälsar inom utskottet med tillfredsställelse det initiativ som rikspolisstyrelsen tagit då den rekommenderat en ökad tjänstgöring till fots och att man i övrigt skall se till att tillgängliga personalresurser för övervakning används på bästa möjliga sätt. När det därefter gäller frågan om medborgarinflytandet har vi även här inom utskottet stannat vid en något annan ståndpunkt än vad propositionen föreslagit. Vi delar självfallet uppfattningen att det är glädjande att man nu föreslår att polishämnderna, som endast hade en rådgivande funktion, skall ersättas med polisstyrelser med beslutande funktion. Vi tror att det kommer att ge den lokala polisorganisationen en bättre chans till kommunal och medborgerlig förankring än som nu är fallet. Så långt är vi alltså eniga med propositionen. Men när det sedan gäller vilka som skall utse ledamöterna i polisstyrelserna har vi kommit till en annan ståndpunkt än propositionen. Enligt polisutredningens förslag skulle medborgarrepresentanterna föreslås av kommunfullmäktige i de fall där polisdistrikt består av en enda kommun och i övrigt av landstinget eller kommunfullmäktige i landstingsfria kommuner. Propositionen föreslår att primärkommunerna utan undantag skall utse ledamöterna. Utskottet har i stället stannat för att landstingen respektive kommunfullmäktige i de landstingsfria kommunerna bör vara valkorporation. Men självfallet måste enligt utskottets mening samråd ske med primärkommunerna i denna fråga. Anledningen till att vi har föreslagit landstingen som valkorporation är att vi tror att man därigenom kommer att kunna få en sammansättning av polisstyrelserna som återspeglar den partipolitiska ställningen. Vi har inom utskottet ansett det väsentligt att man i polisstyrelserna får representation för de politiska partier som finns representerade, och vi menar att detta önskemål lättare kommer att kunna tillgodoses om landstingen blir valkorporation än om primärkommunerna blir det — låt vara att kanske inte heller detta är en idealisk lösning. Beträffande antalet ledamöter i polisstyrelserna har det i propositionen föreslagits att styrelsen skall bestå av polischefen och sex medborgarrepresentanter. Utskottet har stannat för att denna lösning är bra men har menat att man i enstaka undantagsfall kan tänkas komma i en situation då ett något större antal vore motiverat. Vi har speciellt tänkt på sådana fall där i ett distrikt finns en eller flera mycket folkrika kommuner. Då kan det vara motiverat att man får ett större antal ledamöter, och vi har sagt att man kan tänka sig högst åtta ledamöter, men fler bör inte någon gång komma i fråga. I motioner har också föreslagits att personalen skulle bli representerad i polisstyrelserna. Utskottsledamöterna har i den frågan enhälligt förklarat att vi vill avvakta den utredning om fördjupad företagsdemokrati som pågår inom statsförvaltningen, och vi vill inte föregripa den med att nu ta ställning i denna fråga även om vi har sympati för tanken som sådan. Frågan om ordförandeskapet i polisstyrelserna har också vållat stora diskussioner. Där vill jag erinra om bakgrunden. Polisutredningens majoritet ansåg att de regler som gäller för kommunala nämnder skulle vara vägledande och att ordförandeskapet borde ligga hos någon av de förtroendevalda ledamöterna. Men en minoritet i polisutredningen föreslog att polischefen skulle vara ordförande. Den linjen har departementschefen gått på, och i propositionen föreslås alltså att polischefen skall vara ordförande i polisstyrelserna. För egen del hade jag rätt stora sympatier för det förslaget, men det finns naturligtvis här som i många andra fall skäl för och emot. Utskottet har till slut stannat för att förorda att ordföranden i polisstyrelsen skall utses bland de förtroendevalda ledamöterna. Förslag om att polisdistrikten själva kunde besluta i detta fall och ibland utse polischefen till ordförande, ibland låta någon förtroendevald ledamot bli ordförande, har vi avvisat. Vi menar att det är angeläget att man får en enhetlig modell för alla polisstyrelser. Därför har vi alltså stannat för att någon av de förtroendevalda ledamöterna bör bli ordförande. Självfallet finns det väl anledning att konstatera att polischefen, som skulle vara självskriven ledamot i polisstyrelsen, genom den fackkunskap som han besitter ändå kommer att inta en särställning i styrelsen. Han kommer naturligtvis att få fungera som föredragande i flertalet frågor. Departementschefen föreslår en noggrann avgränsning mellan de uppgifter som skulle ankomma på polisstyrelsen i plenum och de uppgifter som åligger polischefen ensam. När det gäller den ärendefördelningen vill jag kort erinra om att i plenum skulle enligt förslaget avgöras viktigare frågor om organisation och arbetsordning, förslag av större ekonomisk betydelse och även frågor om tillsättande av kvalificerade polismanstjänster. Ärenden som innebär utövning av polisledningen — och de är ju det alldeles övervägande antalet — skulle däremot falla helt utanför medborgarrepresentanternas befogenhetsområde och skulle alltså åvila polischefen ensam. I det här sammanhanget vill jag säga några ord om det särskilda yttrande som är fogat till betänkandet av herr Dockered och mig. I det yttrandet kritiserar vi förslaget till lag om polismyndighet. Enligt lagförslaget skulle med polismyndighet avses polisstyrelsen i distriktet och inte, som tidigare, polischefen. Vi som står för det särskilda yttrandet har ansett att den här lagtekniska lösningen är mindre lyckad, eftersom den faktiskt ger en felaktig bild av den tänkta uppgiftsfördelningen mellan polisstyrelse och polischef. Det är, som jag sade, polischefen som ensam kommer att handlägga det alldeles övervägande antalet ärenden, och då är det egendomligt att med polismyndighet skall avses polisstyrelsen, som ju ändå har den mindre delen av ärendena inom sitt beslutandeområde. Man kan också fråga om myndighetsbegreppet passar särskilt väl när det gäller en förtroendevald styrelse, som i och för sig inte skall fullgöra någon myndighetsutövning utan vars hela syfte är att skapa garantier för insyn och för lokalt förankrat medborgarinflytande. Det verkar kanske litet egendomligt, herr talman, när man är så bestämt övertygad som jag är om att den här lösningen är felaktig, att jag ändå inte har avgett någon reservation. Jag vill gärna säga att anledningen till det är den strävan, som jag hela tiden varit besjälad av, att vi skulle försöka få ett enhälligt betänkande. Den har alltså lett mig till att gå den här litet halvdana vägen över ett särskilt yttrande. Också när det gäller den regionala polisorganisationen har utskottet hamnat på en något annan linje än departementschefen. Vi har sagt att om ett län består av endast ett eller två polisdistrikt kan det inte rimligen finnas utrymme för en regional organisation som skulle ha till uppgift att inspektera och samordna verksamheten inom de här två distrikten eller i det enda distriktet. Därför bör en reform stanna vid en sammanföring av län, där antalet polisdistrikt är så litet som ett eller två. Vi har inom utskottet också sagt att möjligen även län med tre distrikt kan komma i fråga, men vi vill klart markera att skälen i så fall bör vara mycket starka. Vi har konstaterat att med vår utgångspunkt kommer flertalet län således även i fortsättningen att bilda självständiga regionala verksamhetsområden. Vi menar att riksdagen bör underställas frågan om den regionala indelningsändringen. Vi har alltså även här en i förhållande till departementschefen annan uppfattning. I propositionen föreslogs att riksdagen skulle uppdra åt Kungl. Maj:t att fatta beslut om den regionala indelningen, men utskottet förordar att riksdagen skall höras. Slutligen vill jag vad beträffar distriktsåklagarorganisationen endast frmhålla att med utskottets ställningstaganden till den lokala polisdistriktsorganisationen följer naturligt att vi också har motsvarande invändningar mot distriktsåklagarorganisationen. Den reformen kommer inte heller att bli så omfattande, eftersom den är avhängig av utformningen av den lokala polisdistriktsindelningen. Herr talman! Med det sagda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Utskottets värderade ordförande har gett oss en god redogörelse för vad den proposition som vi nu behandlar innehåller och likaså för de motioner som förelåg vid utskottsbehandlingen. Hon har också utförligt redogjort för de ändringsförslag som utskottsmajoritetens betänkande innebär. Jag kan därför för min del i huvudsak nöja mig med att ta upp frågeställningar där vi inte är ense och kanske också i någon mån kommentera fru Kristenssons anförande. Låt mig då först säga att avståndet mellan utskottsmajoriteten och oss reservanter inte är särskilt stort. I långa stycken sammanfaller våra uppfattningar. Detta gäller t.ex. behovet av att råda bot på påtalade brister i polisorganisationen. Inte minst den oroande brottslighetsutvecklingen gör detta ytterst angeläget. En rationellt utformad och effektiv polisverksamhet utgör också enligt vår mening en av förutsättningarna och en mycket viktig sådan för en framgångsrik kamp mot kriminaliteten. Denna enighet gäller också förslag om ökat medborgarinflytande inom den lokala polisorganisationen genom inrättande av polisstyrelser, som bl.a. skall överta de nuvarande polisnämndernas uppgifter, liksom även att polisstyrelsens förtroendevalda ledamöter inom sig skall utse ordförande och vice ordförande. Den gäller även antalet ledamöter i polisstyrelsen och valet av dessa ledamöter. Beträffande antalet ledamöter i polisstyrelserna hade vi i vår motion föreslagit att man skulle lämna större utrymme för en variation upp till elva ledamöter med tanke på att olika kommundelar skulle kunna få representation. Vi har dock där avstått från reservation, när utskottet kunde enas om en ökning till åtta, vilket vi ju ansåg vara ett framsteg. Det framgick klart av fru Kristenssons anförande att utskottsmajoriteten varit starkt kritisk mot regeringens förslag. Dagen efter det utskottssammanträde då betänkandet fastställdes kunde man också i vår största morgontidning läsa att regeringen fått bakläxa om polisen, och jag förmodar att någon inom utskottsmajoriteten hade lämnat den uppgiften till tidningen i fråga och att den var uttryck för den mening som vederbörande stod för. Polisdistrikten kommer inte, hette det, att skäras ned till omkring 90, vilket regeringen föreslagit. I riksdagens justitieutskott har nämligen så stora ändringar gjorts i regeringens förslag att antalet blir, som utskottet förklarar, ”icke obetydligt” större än 90. Det kan vara skäl att observera att uttrycket ”icke obetydligt” kom till så att säga i sista stund, då det stod klart att reservation förelåg. Man kan kanske säga att vi reservanter redan där vann en betydande framgång — den skrivningen är väsentligt mera negativ i förhållande till propositionen än den skrivning vi hade att ta ställning till då vi beslöt att reservera oss. Men vad innebär nu denna skrivning ”icke obetydligt”? Är det någon inom utskottsmajoriteten som kan lämna besked om detta? Betyder det att vi i fortsättningen skall få 93, 95 eller 98 polisdistrikt efler vad innebär det? Det vore värdefullt med ett besked på den punkten. Vi får inte glömma vikten av klara besked, då vi tar ställning i olika frågor. När riksdagen lämnar ifrån sig ett ärende bör det stå klart för de myndigheter, som skall tillämpa beslutet, vad beslutet egentligen innebär. Detta krav tillmäter vi utomordentlig vikt. Ett av skälen till vår reservation är just bristen på precisering såväl i propositionen som i utskottsbetänkandet. Målet för polisdistriktsindelningsreformen sägs i propositionen vara att komma till rätta med bristerna i de mindre distrikten, och reformen bör därför inriktas på att eliminera de minst bärkraftiga polisdistrikten. Den torde dock inte, heter det, komma att leda till att antalet polisdistrikt blir mindre än vad polisutredningen har föreslagit, dvs. 90 distrikt. Stort avseende måste fästas vid att den polisiära servicen vid en samlad bedömning inte försämras i någon del av ett polisdistrikt vid en indelningsändring, säger departementschefen. Och så långt kan vi ju vara ense. Men sedan blir det litet sämre möjligheter att följa med. Uttrycken är så vaga och tänjbara att man inte riktigt vet vad det är fråga om. Det står t.ex. att polistjänster bör föras över till den nya kansliorten i minsta möjliga omfattning. Vad är det? Tjänsterna i polischefskarriären får givetvis utgå ur organisationen på ort som upphör som kansliort och andra tjänster på polismästarens kansli kan i vissa fall behöva överföras, heter det vidare. ”I vissa fall” — vilka fall? På övervakningssidan bör det vara möjligt att i viss utsträckning flytta tjänster från ort som upphör som kansliort till den nya kansliorten, står det. Ja, man frågar sig på nytt: Vad betyder det att ”i viss utsträckning” flytta tjänster? Lämpligheten härav måste dock noga övervägas. En lösning med oförändrad stationering måste väljas om sammanläggning sker trots att utryckningsavstånden från den nya kansliorten till distriktets ytterområden blir mycket långa. Vad innebär ”mycket långa”? Hur många mil är det fråga om? I flera motioner framhölls som mycket väsentligt att beslutsfunktionerna inom polisväsendet så långt möjligt är decentraliserade. Departementschefens opreciserade riktlinjer anses av motionärerna innefatta möjlighet till alltför långtgående förändringar och risk för en koncentration av beslutsfunktionen som ej kan accepteras. Motionärerna understryker också vikten av att hänsyn tas till de totala lokaliseringspolitiska strävandena och att reformen anpassas till och inordnas i den allmänna regionalpolitiska planeringen. Där framhölls också betydelsen av den lokala förankringen av polisens verksamhet. Utskottsmajoriteten säger sig i långa stycken dela motionärernas synpunkter. Man säger t.ex. att distriktsindelningsreformen inte får bli så långtgående att den leder till en icke önskad centralisering av uppgifterna i polisverksamheten eller rubbar förutsättningarna för ett ökat, lokalt förankrat medborgarinflytande. Men man säger ingenting bestämt om hur långt reformen bör gå. Man säger att en ändrad distriktsindelning inte får leda till att allmänheten i vissa områden får en sämre polisiär service än för närvarande, men man förklarar inte vilken slutsats detta leder till. Man säger också att det inte är möjligt att bedöma frågan om en ändrad polisdistriktsindelning uteslutande med utgångspunkt i önskemålet att bedriva en rationell polisverksamhet, utan att rationaliseringsintresset måste vägas mot allmänna intressen av annan art. Men vad denna inställning i sak leder till får vi enligt min mening inte veta. Utskottsmajoritetens utlåtande andas stor restriktivitet gentemot indragning av polisdistrikt, men samtidigt framhåller man att indragning av ett polisdistriktskansli och därmed förlusten av en inom distriktet boende och fungerande polischef med tillhörande personal inte synes innebära någon försämrad service för allmänheten. Vi reservanter har väldigt svårt att förstå hur de båda synpunkterna kan gå ihop. Varför är man så restriktiv, om indragningen inte innebär någon serviceförsämring? Här föreligger enligt min mening en avgörande skillnad mellan utskottsmajoritetens och reservanternas uppfattning.

Det är för övrigt inte bara vi reservanter som hyser uppfattningen att en indragning betyder försämrad service. I motioner från samtliga partier talar man om samma sak, och berörda kommuner samt elva — säger elva! — länsstyrelser har redovisat en negativ inställning till förslaget, bl.a. under hänvisning till den försämrade service som en indragning skulle innebära. Flera länsstyrelser, bl.a. länsstyrelsen i Gävleborgs län, har därjämte påvisat att förslaget strider mot de lokaliseringspolitiska strävanden som finns inom deras verksamhetsområden. Som reservanter vill vi understryka att den lokala polisorganisationen måste utgöra kärnan i ett rationellt och effektivt polisväsende. Även från demokratiska synpunkter är det av största vikt att tyngdpunkten i polisväsendet ligger på det lokala planet; i annat fall saknas förutsättningarna för den nära kontakt med allmänheten, med olika kommunala organ och med organisationerna, som är så väsentlig för polisens del. När man därför drar upp riktlinjerna för en effektiv polisorganisation kan det inte ske utifrån mer eller mindre renodlat förvaltningsekonomiska utgångspunkter. Enligt vår mening finns det anledning till en viss oro över polisverksamhetens organisatoriska utveckling under senare år. De allt större enheterna och en alltmer utvecklad arbetsspecialisering leder gärna till att kontakten mellan polis och allmänhet alltmer minskas. Stora områden i främst glesbygderna lämnas utan tillräcklig fortlöpande polisverksamhet. Framför allt hos de äldre leder ett försämrat skydd till en ökad känsla av otrygghet. Den förebyggande roll som polisen har om den finns tillgänglig på rimligt avstånd kan på ett olyckligt sätt få stå tillbaka till förmån för s.k. brandkårsutryckningar. Även om den väsentliga förändringen i dessa avseenden uppkom som ett resultat av att antalet polisdistrikt i samband med polisväsendets förstatligande 1965 minskades från 554 till 119, anser vi att det är angeläget att inte en ytterligare centralisering och uttunning av polisresurserna i framför allt glesbygdsområdena kommer till stånd. Vi motsätter oss därför och i överensstämmelse med tankegångarna i motionen 1625 den i propositionen föreslagna minskningen av antalet polisdistrikt, av allt att döma från 119 till ca 90. Den nedskärning av antalet polisdistrikt som föreslås kan visserligen sägas vara begränsad. Men detta borde å andra sidan göra det relativt lätt att avstå från den. 1. att 1968 års lokaliseringsutrednings förslag och riksdagens ställningstagande till detta beträffande bl.a. s.k. prioriteringsorter skall inväntas innan riksdagen tar ställning till några mer vittgående förändringar i polisdistriktsindelningen. Polisen ingår enligt vår mening i den totala samhällsservice medborgarna har rätt till, och det är nödvändigt att ta hänsyn till de totala lokaliseringspolitiska strävandena vid prövningen av polisens organisation. Och det kan knappast vara någon brådska.

Även om vi således motsätter oss en minskning från 119 till ca 90 polisdistrikt, är vi medvetna om att det i några enstaka fall kan tänkas vara rimligt med en sammanslagning. Utskottets ordförande framhöll därför också att ingen av oss kan säga hur många distrikt som finns kvar när reformen är genomförd. Men man kan väl ändå inte undgå att märka den stora skillnaden mellan formuleringen att antalet kommer att icke obetydligt överstiga 90 och formuleringen att man skall tillåta indragningar i enstaka fall. Skillnaden är betydande. Det bör vara Kungl. Maj:t obetaget att efter anmälan till riksdagen — lägg märke till att jag säger ”efter anmälan”; det innebär inte att ärendet skall föreläggas riksdagen i förväg — och under hänsynstagande till de allmänna synpunkter som jag anfört undantagsvis göra sådana sammanläggningar som ej återverkar på den regionala organisationen. Men vi anser att det är angeläget att det sker en anmälan till riksdagen, så att riksdagen kan följa utvecklingen på det här området. I det fåtal fall där en indragning av polisdistrikt kan övervägas bör ny utredning företas. Förslag om hur personalen skall disponeras bör vidare alltid föreläggas berörda myndigheter och organisationer för yttrande. Med hänsyn till vårt ställningstagande till frågan om ny polisdistriktsindelning saknas anledning till yttrande beträffande frågan om sättet och tiden för den föreslagna reformens genomförande. Detsamma gäller de motionsyrkanden som innefattar önskemål beträffande polisdistriktsindelningen i särskilda län. Samma sak gäller även frågan om åklagardistrikten, och det kan också gälla frågan om den regionala indelningen. I konsekvens med vårt ställningstagande angående polisdistriktsindelningen är något yttrande om antalet åklagardistrikt icke erforderligt. Antalet sådana distrikt som ger arbetsunderlag för mindre än tre åklagare blir med vårt ställningstagande högre än vad som förutsatts i propositionen. De motioner som väckts rörande åklagardistriktsindelningen i särskilda län ger därför inte anledning till något särskilt uttalande från vår sida.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal sade att det var först när utskottets ledamöter fick klart för sig att en reservation skulle fogas till utskottsbetänkandet som uttrycket ”icke obetydligt” kom att infogas i den diskussion som gällde vilket antal polisdistrikt vi skulle komma att stanna för. Jag vet inte, herr talman, om just herr Westberg är den som borde yppa vad som hände under utskottets handläggning av ärendet.
försämrad service. Jag kämpade mycket hårt i utskottet för att få in detta i skrivningen, men det var omöjligt att få det.
Jag vill endast som utskottsordförande klargöra att jag ändå tills klockan var S minuter i 12 hade förhoppningen att det skulle vara möjligt att få ett enigt utskottsbetänkande, och jag beklagar fortfarande att det sedan visade sig att den möjligheten inte fanns. I övrigt vill jag bemöta herr Westbergs ironisering över de vaga och tänjbara formuleringarna.
Det skulle heta, att det inte synes innebära ”någon försämrad service”.
Jag konstaterade att argumentationen faktiskt mer riktade sig mot propositionen än mot utskottets egen skrivning. Utskottsmajoriteten har funnit att propositionen kanske inte var kristallklar i alla avseenden, och därför har vi verkligen gjort oss möda att försöka att — så långt möjligt — precisera de riktlinjer efter vilka reformen skulle genomföras.
Man fick inte ens sätta in ”nämnvärt”. Nu har ordföranden satt in detta ord, vilket jag noterar med tillfredsställelse.
Herr Westberg säger att utskottsmajoriteten accepterar att man flyttar på polischefer och att vi gör gällande att det inte skulle innebära någon nämnvärt försämrad service. Ja, jag har personligen den uppfattningen att det inte är så många människor som direkt strävar efter att träffa just polischefen. När det gäller polismyndighetsärenden menar vi att reformen genom de delegationsbestämmelser som vi föreslår i praktiken inte kommer att leda till försämrad service för allmänheten.
Sedan är det självklart att polisbevakningen är det väsentliga i sammanhanget. Men hur skall man bevara polisbevakningen bl.a. ute i glesbygderna, om man går fram centraliseringsvägen?
Det väsentliga är hur polisövervakningen skall ske. Och där finns det — vill jag återigen säga — inte någon skillnad i sak mellan reservanternas och utskottsmajoritetens uppfattning beträffande efter vilka riktlinjer den lokala polisorganisationen skall genomföras. Det är tvärtom på det sättet att reservanterna på flera ställen i reservationen har använt samma formuleringar som utskottsmajoriteten har gjort i sitt betänkande. Det förtjänar också att särskilt understrykas att vi anser att man, vid reformens genomförande, även skall ta hänsyn till de regionalpolitiska strävanden som finns. När utskottsmajoriteten sedan anför att en förutsättning för den här reformen är att en utredning görs i varje särskilt fall och att de ärenden där tveksamhet föreligger skall underställas riksdagen för beslut anser jag att vi i utskottsmajoriteten har gått så långt som vi har kunnat. Till slut, herr talman, kan fortfarande ingen av oss säga vilket antal polisdistrikt som kommer att bli resultatet av den här begränsade reformen. Riktlinjerna för reformens genomförande är vi överens om. Därför tycker jag att det som herr Westberg påstår skulle vara en skillnad mellan utskottsmajoritetens betänkande och reservationen egentligen bara är en lek med ord.

Vi vill inte blunda för att detta kan bli nödvändigt. Man skall vara realistisk.

Det är inte alldeles orimligt. Jag hoppas att man inte behöver gå så långt ned, men i något enstaka fall kan det bli nödvändigt med indragning. Förstår inte fru Kristensson att det ändå är ett väsentligt avstånd mellan den ståndpunkten och den som hon förfäktar, nämligen att antalet skall ”icke obetydligt” överstiga 90. Det måste väl då röra sig om kanske 93, 94, 95, och därifrån är det långt till 115.

Herr talman! Jag kan nu notera ytterligare en framgång med reservationen.

Samtliga av utskottets ledamöter har också instämt däri, vilket vi nyss har fått bekräftat av herr Westberg i Ljusdal.

Även om, som utskottet i annat sammanhang framhållit, varaktiga garantier mot en utbredd kriminalitet inte kan skapas enbart genom förstärkning av polisens brottsförebyggande och brottsbekämpande verksamhet, utgör en rationellt utformad och effektiv polisverksamhet en förutsättning för en framgångsrik kamp mot kriminaliteten. Utskottet ser därför med tillfredsställelse att frågan om polisverksamhetens organisation i stort ånyo underställes riksdagens bedömning.” Sedan övergår vi till sakbehandlingen av de olika avsnitten i propositionen. Här har utskottsmajoriteten — 13 av utskottets 15 ledamöter — dragit konsekvenserna av det föregående uttalandet och accepterat de principiella huvudlinjerna för en reform av den lokala polisverksamheten enligt propositionens förslag, med de uttalanden och modifikationer vartill vi hänvisar under punkten A i yrkandet. Nu har fru Kristensson räknat upp en rad punkter där hon menar att vi i betänkandet skiljer oss från propositionen. Jag skulle dock snarare vilja säga att vi skiljer oss från propositionen i det avsnittet där vi begär att man före beslut om distriktssammanläggning skall företa en förnyad undersökning i varje särskilt fall. Detta har vi motiverat med att det har hänt en hel del sedan polisutredningen framlade sitt betänkande och att det därför kan vara skäl att ånyo höra myndigheterna innan man går till beslut. I övrigt innebär egentligen utskottets uttalande ett kraftigt understrykande av vad som har sagts i propositionen. Om fru Kristensson menar att propositionen inte alltid har varit vad hon kallar ”kristallklar”, så är det en bedömning som får stå för hennes räkning; jag har snarare den uppfattningen att vad vi har tagit intryck av i utskottet är den oro som kommer till synes i ett antal motioner, en oro som — den må vara berättigad eller inte — ändå finns där. Därför har vi funnit det nödvändigt att, kanske mera än vi brukar göra i ett utskottsbetänkande, stryka under de avsnitt i propositionen som, om man läser dem rätt, borde ha lugnat en mängd onödiga farhågor. Vi har nått fram till en mycket betydande grad av enighet i utskottet, och jag tycker detta är någonting vi kan vara mycket tillfredsställda med. Det är bara de två folkpartirepresentanterna som har skilt sig ut ur samstämmigheten. Denna övervägande enighet inom utskottet tycker jag är glädjande med tanke på att detta är en fråga som från början ter sig en smula kontroversiell just därför att den berör lokala problem. Vi vet att känslorna lätt råkar i svallning så fort man kommer in på vad som brukar kallas lokala problem och som ibland — med mer eller mindre stor rätt — kallas för bypolitik. Det fanns faktiskt inom utskottet — utom tydligen hos två av ledamöterna — en klar önskan att försöka komma fram till enighet och finna en lösning på en sådan viktig fråga för samhället utan att onödigtvis snegla på de eventuella politiska fördelar man skulle kunna få genom att anmäla säruppfattningar. Men det har förstås inneburit att vi alla — utom de två reservanterna — fått lov att jämka och göra eftergifter utan att därmed äventyra det som vi alla eftersträvar, nämligen ett beslut som skulle leda fram till en polisorganisation på det lokala planet, där rimliga krav på effektivitet kunde förenas med allmänhetens berättigade krav på trygghet och polisiär service. Vi har väl också under överläggningarna kunnat undanröja en del missförstånd och onödiga farhågor. Jag tycker att centerpartiets representanter här har visat en rakryggad hållning. Trots att det faktiskt fanns ett avslagsyrkande i deras partimotion har de låtit sig övertyga av den argumentation som kommit fram under debatterna och slutit upp kring detta majoritetsbetänkande. De uttalanden vi gjort har väl huvudsakligen karaktären av understrykande eller förtydligande av vad som sägs i propositionen. I de fall som vi i detta avsnitt och även på andra håll sökt nå en annan lösning än den i propositionen förordade rör det sig inte om principfrågor utan om den rent tekniska utformningen av hur det hela skall gå till. Vi har sagt i utskottet, och det har framhållits såväl i utredningen som i propositionen och i en rad motioner, att kravet på att man effektivt skall utnyttja resurserna inte får sträckas så långt att man inte kan tillgodose andra berättigade allmänna intressen. Därför säger vi att i t.ex. ett glesbygdsdistrikt med mycket långa avstånd det självklara kravet på en effektiv övervakning ibland får maka åt sig för de önskemål man har om en service på nära håll, dvs. en kansliort som ligger på rimligt avstånd. I sådana distrikt kanske man kan säga sig att bevakningsbehovet inte är lika uttalat som i andra distrikt där man har många tätorter och där det är mera tätbefolkat. Vi har också understrukit vad som sagts i propositionen att polisens lokalkännedom är mycket viktig och att man måste se till att bevara det förtroendefulla förhållandet mellan polisen och allmänheten. Vi har också framhållit — därmed säger vi ingenting utöver vad som sagts i propositionen — att reformen inte bara får innebära att polisövervakning och service inte får försämras totalt sett utan att meningen med en reform är att man skall vinna påtagliga fördelar och alltså få en effektivare övervakning och en oförändrat god eller bättre service i andra hänseenden. Med förslagen om ökad delegeringsrätt och att man skall ha kvar service på en förutvarande kansliort och med det uttalande som utskottet gör att man kanske också bör överväga om inte delegationsrätten genom författningsändringar kan utvecklas ytterligare kan man nog tryggt påstå att garantier skapats för att invånarnas berättigade krav i de berörda distrikten skall bli tillgodosedda. Som utskottets ordförande sade har vi rätt mycket diskuterat vad man skall lägga in i begreppet ”en tillfredsställande övervakning” och kommit fram till att man inte kan fastställa några normer därför att distrikten är så olika både geografiskt och befolkningsmässigt. Det är dock rimligt att kräva att allmänheten i distriktet dygnet om skall ha möjlighet att komma i kontakt med polisen och att denna när det behövs snabbt skall kunna komma till platsen. Det krävs för den saken en viss personalstyrka som räcker till att hålla en polisstation bemannad dygnet om och till att under samma tid hålla en patrull på minst två poliser samt en man för att sköta erforderlig teknisk service. Däremot har vi inte tyckt att vi kunde gå så långt att vi instämmer i den tolkning av propositionen som man velat göra i motionen 1619. Där tolkas departementchefens uttalande om vad han anser vara en effektiv och tillfredsställande bevakningsberedskap på sådant sätt att nuvarande polisdistrikt, som har verksamheten uppdelad på avdelningar och har polisstationen bemannad dygnet runt, kommer att vara självständiga polisdistrikt. Det är möjligt att så någon gång kan vara fallet, men det kan man inte ta som en generell regel, därför att omständigheterna är så pass olika. Så har vi då reservationen som herr Westberg nyss har kommenterat. Där yrkas avslag på propositionen i vad avser minskningen av antalet distrikt från 119 till ca 90. Utskottets ordförande har nyss sagt att hon inte förstår riktigt varför denna reservation kommit till. Hon finner att avståndet inte är så stort mellan utskottsmajoritetens uppfattning och reservanternas. Där måste jag anmäla avvikande uppfattning. På denna enda punkt — observera denna enda punkt — vill jag ge herr Westberg rätt. Det är verkligen ett stort avstånd mellan majoriteten och reservanterna här. Det är visserligen inte alldeles klart vad man menar med yrkandet i partimotionen 1971:1625 från folkpartiet om att man skall avslå förslaget om en minskning av antalet polisdistrikt från 119 till ca 90. Men vi fick en bruksanvisning i utskottet. Herr Westberg har ju börjat tala om vad som försiggick i utskottet, så jag avslöjar väl inte så mycket hemligheter när jag säger att vi fick veta att vi skall förstå detta yrkande så, att man var emot alla rationaliseringstendenser enligt propositionens förslag men att man i något enstaka fall skulle kunna tänka sig att sammanslå ett svagt distrikt med ett annat. Sedan har vi så småningom också fått ytterligare medgivanden. Herr Westberg talade om att man skulle kunna tänka sig att gå ned till 117 distrikt, ja kanske rent av till 116 eller 115. Därom står nu ingenting i reservationen, men vi fick höra nyss att herr Westberg i alla fall sträckt sig litet längre än sin egen reservation och att man i några enstaka fall kan tänka sig en sammanläggning. Det är naturligtvis en väldig skillnad mellan denna oerhört negativa inställning och den positiva inställning utskottsmajoriteten har, där vi i alla fall klart understryker att vi accepterar kravet på en effektivisering av polisorganisationen och att vi drar konsekvensen av det. En annan sak är att vi har begärt att det skall göras en särskild utredning före varje sammanläggning. Om den utredningen leder till att det finns klara och övertygande skäl för en sammanläggning, sedan man övervägt möjligheterna att åstadkomma ytterligare personalförstärkningar och funnit att det inte går, då måste vi acceptera det. Eftersom reservanterna instämt i utskottets uttalande att det är ytterst angeläget att åtgärder vidtas mot de i propositionen och av polisutredningen påtalade bristerna — och alltså erkänt att dessa finns — var det inte utan spänning jag väntade på att få se vad det skulle stå i reservationen. I utskottet fick vi inte veta mycket om den saken. Nu har jag läst reservationen och lyssnat till herr Westberg. Reservationen börjar med ett stycke text som är taget direkt från majoritetens betänkande, och sedan kommer en lätt omstuvning av argumenten i folkpartiets partimotion. Sedan har man sprängt in ett par uttalanden från utskottsmajoriteten som stöder kraven på att man skall undersöka möjligheterna att sätta in förtärkningar innan man företar en distriktsindragning. Däremot har man omsorgsfullt hoppat över en mening som står mitt emellan och där vi säger, att utskottet anser att det är inte ekonomiskt försvarbart att ge varje distrikt sådana resurser att det därmed kan tillgodose kraven på en god service. Några egna förslag kan jag inte finna att reservanterna framfört, och några sådana kunde jag inte heller finna i herr Westbergs anförande. Frågan står kvar: Hur har egentligen reservanterna tänkt sig att vi skall komma till rätta med de brister som de själva medger finns? Polisutredningen och så gott som alla remissinstanser är eniga om att de små distrikten inte kan klara sina uppgifter tillfredsställande. Departementschefen delar den åsikten i propositionen, och utskottsmajoriteten delar den också. Nästan alla är överens om att en fortsatt reform av polisdistriktsindelningen måste till. Reservanterna har ensamma framhärdat i sin uppfattning att det här inte är fråga om en önskan att göra det bättre för medborgarna, utan om en illvillig önskan från regeringen att öka den centrala makten och beröva glesbygderna service och skydd. Enligt deras mening var 1965 års reform det onda, och nu måste det alltså vara stopp. Det går naturligtvis inte att övertyga reservanterna om motsatsen. Vi har försökt i utskottet, det skall alla veta. Jag skulle i alla fall vilja understryka att om två svaga distrikt, som var för sig inte förmått vare sig att effektivt lösa övervakningsproblemet eller att på ett rationellt sätt utnyttja personal och teknisk utrustning på kansliorten, slår ihop sina resurser, kan man få en bättre övervakning för hela befolkningen i båda distrikten och därtill ett rationellt fungerande kansli. Om man därtill kompletterar organisationen med en service på de förutvarande kansliorterna och med möjligheter till delegering av beslutanderätten, så kommer inte någon försämring att inträda för den allmänhet som drabbas av rationaliseringsåtgärden. Vi har under debatterna i utskottet försökt få några konkreta exempel från reservanterna på vad de egentligen menar att det är för väldiga nackdelar med den här rationaliseringen. Jag har inte lyckats få ut något annat än att herr Westberg tycker att om ljusdalsborna hädanefter måste fara till Hudiksvall för att tala med polischefen, så är det en väsentlig nackdel. Jag tror att större olyckor kan drabba de flesta av oss. Nu har väl reservanterna haft sina goda om än förborgade skäl för sitt ställningstagande. Men när vi i 1971 års justitieutskott skildes åt i december sedan vi behandlat denna fråga levde vi faktiskt i den uppfattningen att det efter föredragningen av propositionen och de motioner som hade väckts i anledning av denna och efter de diskussioner vi hade fört skulle vara möjligt att skriva ihop sig till ett enhälligt utskottsbetänkande. Ett vagt uttalande om att ”man får väl se vad skrivningen kommer att innehålla” måste väl också tolkas så att man i själva huvudfrågan var ense. Men när vi samlades i 1972 års nyvalda justitieutskott, med i stort sett oförändrad personbesättning, och gick till fortsatt behandling av ärendet — sedan vi dessförinnan hade fått oss tillställt ett utkast till betänkande och yrkanden — visade det sig så småningom att folkpartiets representanter tänkte gå sin egen väg och yrka avslag i själva huvudfrågan. Man ville alltså yrka avslag på själva förslaget om fortsatt reformering av polisdistriktsorganisationen. Det hade väl i och för sig inte varit mycket att säga om. Man kunde ju ha tänkt om under den månad som hade gått, och man hade väl fått sina förhållningsorder. Däremot kanske man inte skall förtänka utskottskamraterna om de finner det en smula irriterande att två ledamöter utan att omnämna sin avsikt att reservera sig slår sig ned och deltar i utformningen av utskottets betänkande även i de avsnitt, där man hade för avsikt att reservera sig. Och nu står herr Westberg här och berömmer sig av att han försökte påverka skrivningen i de avsnitt, där han inte tänkte vara med och godkänna denna. Herr Westberg sade nyss något som gladde mig mycket. Han sade att riksdagen har rätt att kräva klarhet och att få klara besked om var man egentligen står. Efter vad som förevarit i utskottet gläder det mig nu att veta att vi hädanefter kommer att kunna förvänta klara besked från herr Westberg om var han står, innan vi sätter oss ned och diskuterar vad ett betänkande skall innehålla. Herr talman! Jag är glad att kunna konstatera att detta intermezzo inte har rubbat de övriga utskottsledamöternas föresats att försöka gemensamt komma fram till en lösning, som enligt vår mening beaktar kravet på den nödvändiga effektiviteten i den lokala polisorganisationen och som även innebär ett rimligt beaktande av flera i motionerna framförda synpunkter. Jag tror för min del också att den åtgärd som utskottet föreslår, nämligen att varje distriktsindelning skall föregås av en ny utredning, kommer att leda till att de sammanslagningar som genomförs också kommer att omfattas med betydligt större förståelse från begynnelsen, och det kommer att borga för att reformen också kommer att leda till det resultat som man hoppas på och önskar. Jag skall väl inte alltför mycket gå in på de övriga problemen. Självfallet tar reservanterna — fast det tog litet tid för dem att komma på det — konsekvenserna av att de yrkar avslag på distriktsindelningsreformen. De säger att under förutsättning att deras reservation bifalles kan de heller inte gå med på förslaget om åklagardistriktsorganisationen. Utskottets ordförande nämnde något om sitt särskilda yttrande om vad som skall avses med polismyndighet. I lagtexten sägs att med polismyndighet skall förstås den förtroendevalda polisstyrelsen plus polischefen. Hon menar att det inte är riktigt korrekt att, som utskottet gör, först förorda att polischefen inte skall vara ordförande i polisstyrelsen och att sedan ändå anse att polismyndigheten skall utgöras av den valda styrelsen och polischefen tillsammans. Hon säger att de valda ledamöterna i polisstyrelserna inte kommer att ha någon myndighetsfunktion. Det är kanske att hårdra resonemanget litet för mycket, eftersom det läggs ganska viktiga uppgifter på dessa polisstyrelser. De skall t.ex. avgöra viktiga personalutnämningsfrågor, upprätta förslag till budget och även fatta en del andra viktiga principbeslut. Begreppet ”myndighet” torde därför vara tillämpligt även på polisstyrelsen. Jag medger att det kan finnas skäl för båda tankegångarna, men jag har stannat för den av utskottet förordade lösningen, eftersom jag menar att det är riktigt att den av oss intagna ståndpunkten att de folkvalda representanternas ställning och den folkliga självstyrelsen skall accentueras också bör komma till synes i lagtexten. Det är orsaken till att jag inte har haft någon avvikande mening på denna punkt. I övrigt har vi väl nått en glädjande grad av enighet i utskottet i fråga om behandlingen av detta ärende, även om vi kanske från våra olika politiska bedömningar gör något skiftande tolkningar av det som vi har uttalat. Men det är kanske oundvikligt när man träffar en kompromiss av detta slag. Herr talman! Jag ber att i alla delar få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det betänkande som utskottet nu lagt fram innehåller ett majoritetsförslag, som tillkommit under en allvarlig strävan inom utskottet att jämka ihop de olika meningarna till ett enigt beslut. Ärendet har ju legat hos utskottet sedan i höstas. Vi har alltså haft tid på oss, och det har säkerligen gagnat den konstruktiva lösning som vi nu har kunnat enas om. Jag kan också understryka att det är stor enighet om det väsentligaste. Fru ordföranden har ju här på ett mycket instruktivt sätt redogjort för de väsentliga ståndpunkterna i utskottets förslag, och herr talmannen ger mig väl tillgift om jag begränsar mitt anförande genom att i dessa delar helt instämma i den upplysande framställning som fru ordföranden givit. Utskottets huvudsakliga uppgift har ju varit att på grundval av propositionen 173 avgöra hur denna omorganisation av polisväsendet bör ske för att tillgängliga resurser skall utnyttjas så effektivt som möjligt. Det har rått allmän enighet om att någon minskning av antalet polisdistrikt måste genomföras, om personalen skall kunna utnyttjas med största effekt. Jag är därför något förvånad över herr Westbergs i Ljusdal nu framförda krav på en precisering. Han säger att vi inte har preciserat oss i betänkandet på denna punkt.

Det skall nämligen, vilket utskottet också har understrukit, ske en lokal prövning i varje särskilt fall. Jag vet inte heller om det är speciellt angeläget att Kungl. Maj:t skall anmäla varje särskilt fall för riksdagen. Jag skall inte ta upp — även om det är mycket frestande — det referat beträffande utskottets arbete, som herr Westberg i Ljusdal här lämnade. Det är rätt ovanligt i riksdagen att vi talar om hur vi har arbetat inom utskottet. Personligen tycker jag att herr Westberg skulle vara den siste som refererar utskottets arbete och sitt agerande i denna fråga. Vi som var med i utskottsarbetet vet att herr Westberg deltog i diskussionerna om formuleringarna i en kompromiss, fastän han inte hade mandat att göra upp om en kompromiss. Det är ju utomordentligt ovanligt, men jag skall inte tala mer om det. Vi har sagt att det inom utskottet råder en allmän uppfattning att man inte bör göra en så hård nedskärning som utredningen beträffande polisorganisationen föreslagit. Man skall göra ett försök att finna sådana former för den polisiära servicen att denna inte försämras. Det skall vara riktpunkten för de utredningar som skall föregå en organisationsförändring, och det har fru ordföranden här refererat till. Men vi har föreslagit ändringar i Kungl. Maj:ts proposition. Den politiska förankringen av medborgarstyrelserna har vi ansett bättre skulle kunna tillgodoses genom att landstingen och de landstingsfria kommunerna utser representanter, detta inte bara därför att vi tror att det skulle innebära en bättre politisk fördelning, utan också därför att det skulle medföra en klarare geografisk anknytning till de bygder som berörs. Det uppnås lättare genom att man låter landstingen gå in som en valkorporation. Det har vidare sagts, att medborgarstyrelsens speciella ställning skulle stärkas om ordföranden får utses bland de medborgarrepresentanter som har valts i polisstyrelserna. Detta är en förändring jämfört med Kungl. Maj:ts förslag. Vi tror att det innebär en förstärkning av medborgarnämndernas inflytande och ställning, och om detta är utskottet enigt. Det finns anledning att här peka på ett särskilt problem som har uppstått.

Polischefen blir inte ordförande i polisstyrelsen, men utskottet föreslår trots detta att polisstyrelsen skall i lagen anges såsom polismyndighet.

Vi ger den en status som myndighet, något som den egentligen inte skall ha. Den är inte redovisningsskyldig mot överordnad myndighet osv., utan den är redovisningsskyldig till den medborgarkorporation som valt ledamöterna. Det är ytterst viktigt att göra skillnad på detta. Det är klart angivet vad medborgarrepresentanterna i polisstyrelsen skall avgöra och vad den polisiära ledningen skall ansvara för. Det blir mycket suddigt med den lagtext som vi här föreslår. Fru ordföranden säger att hon inte velat reservera sig därför att vi skulle visa vår enighet. Jag tror att jag kan säga att jag förledde fru ordföranden till att inte reservera sig.

Det ville vi inte riskera. Jag är rädd att vi då hade kunnat skada den sak som vi avser att gagna. Därför vill jag säga, herr talman, att vi med detta särskilda yttrande och den redovisning som jag här lagt fram velat för ansvarigt statsråd framföra dessa synpunkter, så att man vid utfärdandet av denna instruktion om möjligt tar hänsyn till detta. Det är principiellt viktigt ur medborgarrepresentationens synpunkt. Med dessa ord, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kanske bör börja med att förklara min närvaro i talarstolen. Den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som kammaren nu diskuterar har signerats av justitieministern, och han skulle naturligtvis gärna ha velat vara här i dag för att delta i debatten. Men han är förhindrad av ett officiellt besök i Österrike. I det läget skall jag å regeringens vägnar säga några ord om denna proposition. Propositionen har rubriken ”vissa reformer inom polisoch åklagarväsendet”. Jag tror att man bör uttolka ”vissa reformer” såsom ”begränsade reformer”.

Det är glädjande att konstatera att de huvudlinjer som har dragits upp i propositionen har vunnit en mycket bred anslutning i justitieutskottets betänkande. Beträffande distriktsindelningen har det sagts i propositionen att den lägsta siffra man kan tänka sig komma ned till är 90 distrikt men fler blir det förmodligen. Justitieutskottet preciserar att det torde bli icke obetydligt fler än 90 polisdistrikt kvar när reformen är färdig. Jag har ingenting emot den lokutionen. Om man vill vara textanalytiker och söka efter eventuella skiljaktigheter mellan propositionen och utskottsbetänkandet finns det snarare anledning att titta på vad utskottet har sagt om själva genomförandet av ytterligare reformer beträffande distriktsindelningen. Utskottet har starkt markerat att man önskar få en utredning i varje särskilt fall innan det blir tal om sammanläggning av polisdistrikt, och man önskar att ortsintressena skall få tillfälle att göra sig gällande en gång till. På den punkten var resonemanget litet annorlunda i propositionen. Men inte heller här finner jag att det råder några meningsskiljaktigheter i princip. Det finns i och för sig ett omfattande utredningsmaterial som man kan utgå från: rikspolisstyrelsens framställning på sin tid samt polisutredningens betänkande och remissyttrandena över detta. Från regeringens sida finns det naturligtvis ingenting att invända mot att man när de olika indelningsfrågorna aktualiseras gör en kompletterande utredning och låter ortsintressena komma till tals ännu en gång. Många kloka skäl kan tala för det. Vad beträffar förslaget till riktlinjer för en begränsad reform av den regionala polisverksamheten med möjlighet att i en del fall låta två eller kanske tre angränsande län föras samman till ett verksamhetsområde, kan jag inte se någonting som jag för min del behöver kommentera. Däremot kanske jag skall säga några ord om medborgarinflytandet inom polisverksamheten — en från både demokratiska och andra synpunkter utomordentligt viktig fråga. Det betydelsefulla som nu sker är att de rådgivande polisnämnderna ersätts av polisstyrelser med beslutande befogenheter. Den lokala organisationen blir sådan att beslutanderätten i princip ligger hos en polisstyrelse med ett tungt lekmannainslag och inte hos polischefen ensam som tidigare. Textanalytikern kan här också roa sig med att söka vissa nyansskillnader mellan proposition och utskottsbetänkande. Utskottets majoritet rekommenderar att styrelsens ordförande skall utses bland de förtroendevalda, medan propositionen utgår från att polischefen automatiskt skall fungera som ordförande i polisstyrelsen. Det finns skäl för bägge ståndpunkterna.

Det skulle också stämma med vad som gäller på central och regional nivå. Jag finner emellertid ingen som helst anledning att på denna punkt söka någon polemik med utskottsmajoriteten. Jag tror att det kommer att fungera utmärkt också med en förtroendevald ordförande. I anslutning till frågan om polisstyrelsens konstruktion har det uppstått en liten debatt, som fru Kristensson initierat och herr Dockered knutit an till, om vad man skall mena med polismyndighet. I propositionen föreslås — och det har utskottsmajoriteten i och för sig inte velat ändra — att med polismyndighet skall förstås polisstyrelsen och inte polischefen om inte annat uttryckligen föreslagits i någon författning. Jag kan förstå att fru Kristensson tycker att den lösningen är litet främmande mot den rent praktiska bakgrunden att det kommer att ske en omfattande delegation av beslutsbefogenheter till polischefen. Polischefen får ju det omedelbara ansvaret för hela den operativa verksamheten, och det blir en kolossal massa saker som han personligen får avgöra. Till synes kommer det kanske icke att stämma så väl med livets praktiska regel att det författningsmässigt är polisstyrelsen som är lokal polismyn dighet, men å andra sidan ligger bakom förslaget i propositionen både praktiska skäl och principiell omsorg om polisstyrelsens ställning. Skulle man ha valt en annan väg, så hade följden blivit att en rad olika författningar där det nu talas om polismyndighet — en rik flora som vi inte har kunnat gå igenom i alla detaljer — automatiskt skulle ha gett polischefen en beslutsfunktion, som nu i stället, i den mån inte delegation har skett, tillkommer polisstyrelsen som sådan. Vill man slå vakt om polisstyrelsens principiellt starka ställning i sammanhanget, torde den i propositionen och i utskottsbetänkandet förordade lösningen vara att föredra. Låt mig avslutningsvis säga att jag avsiktligt har undvikit att polemisera med herr Westberg i Ljusdal i det här ämnet. Jag överlåter helt åt utskottets talesmän att föra den interna striden vidare. Det är uppenbart att herr Westberg av någon anledning vill dramatisera åsiktsskillnadena. Han vill förstora meningsmotsättningar som i realiteten är skäligen små. Han tar t.o.m. tidningar till hjälp och påminner om rubriker som talar om att regeringen har fått en bakläxa i den här frågan av utskottet. Det är rena fantasier.

Herr talman! När vi nu har lyssnat till statsrådet Lidbom kan det finnas anledning att ställa en fråga, alldenstund utskottsmajoritetens talesmän — taleskvinnor, kanske jag skall säga — tycks vara mycket oense om innebörden av sitt ställningstagande. Utskottets ordförande säger att jag leker med ord när jag talar om att det är ett betydande avstånd mellan reservanternas uppfattning och utskottsmajoritetens. Hon menar att det inte är någon större skillnad. Utskottets vice ordförande konstaterar att det är ett långt avstånd mellan reservanterna och utskottsmajoriteten. Jag tycker att det är en mycket intressant iakttagelse att man redan inom utskottet kommer fram till så vitt skilda tolkningar. Jag har hävdat att det är viktigt att riksdagen säger ifrån vad den menar, att den lämnar klara besked. Nu har vi ett tillfälle att få, som jag hoppas, en tydning av skrivningen, och jag skulle därför vilja ställa följande frågor till statsrådet — givetvis må de också gälla utskottsmajoriteten: På vilken ungefärlig nivå kommer man att hamna när man genomfört reformen? Hur kommer statsrådet att tolka skrivningen att antalet distrikt kommer att ”icke obetydligt överstiga” 90?

Herr talman! Jag begärue inte ordet för att försöka svara på de frågor som herr Westberg i Ljusdal riktade till statsrådet, men jag ville till herr Westberg ändå säga ett par saker.

Vi har inom utskottsmajoriteten menat att det är nödvändigt att vi strävar efter att få också de små distrikten effektiva, och självfallet skall man i varje särskilt fall överväga förstärkningar på personalsidan. Men vi menar att de förstärkningar som polisen behöver inte ensidigt får inriktas på de mindre polisdistrikten, utan de måste självfallet komma hela landet till godo för att brottsbekämpningen verkligen skall bli effektiv.

Det skulle vara intressant att höra, om herr Westberg gör samma konklusion. Sedan bara ett ord till herr statsrådet beträffande vad som skall avses med polismyndighet. För det första har jag fortfarande den uppfattningen att en polisstyrelse, vars huvudsakliga uppgift är att skapa en god medborgarförankring, är fjärran från myndighetsbegreppet. Det är den ena invändningen. För det andra kommer, med den ärendefördelning som propositionen tänker sig och som utskottet har accepterat, kanske 90 procent av alla ärenden icke att falla under den förtroendevalda styrelsen utan enbart ligga hos polischefen. Då tycker jag att det är mycket ologiskt att tänka sig en delegation ifrån styrelsen i ärenden som den inte har den primära beslutanderätten i.

Herr talman! Eftersom herr Westberg i Ljusdal har ganska svårt att skapa klarhet i begreppen, skulle jag vilja göra klart för honom, att orsaken till att utskottets ordförande och jag kommer till något olika uppfattningar om herr Westbergs ställningstagande inte är oklarhet i utskottsmajoritetens skrivning utan att folkpartiet ju har gjort vad man har kunnat för att göra så oklart som möjligt vad man verkligen menade. Men nu har ju herr Westberg själv, genom sina uttryckliga förklaringar om att man står så långt borta från utskottsmajoriteten som man gör, hos mig skapat övertygelsen att där har herr Westberg rätt. Och det är ju roligt att ha rätt på någon punkt i alla fall. Men när man, som herr Westberg gör, för andra gången säger att riksdagen har rätt att kräva klara besked, så är väl det primära att man åtminstone i en motionskläm skall ha en formulering som gör det klart vad man verkligen menar och att man sedan, när man reserverar sig, också gör klart vad man verkligen avser att uttrycka. Sedan är det en annan sak att utskottets ordförande kanske har försökt att lägga in en något välvilligare tolkning i den reservation som herr Westberg i Ljusdal varit med om att avge än vad jag från början har varit böjd att göra. Men nu har ju herr Westberg själv gjort fullkomligt klart för oss att på den punkten är tydligen min mening mera med sanningen överensstämmande.

Det är en principiellt viktig ståndpunkt, tycker jag.

Jag vill alltså bara redovisa detta, herr talman.
Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal försökte provocera mig att ge en bestämd uttolkning av vad utskottet kan ha menat med att slutresultatet av distriktsindelningsreformen bör bli att vi har ett antal polisdistrikt som icke obetydligt överstiger 90. Men jag vore väl bra dum om jag lät mig provoceras att säga att det kommer att bli 95 eller att det kommer att bli 100. Vi har sagt i det här ärendet att vi skall göra utredningar i varje särskilt fall i de svaga polisdistrikten som kan vara i behov av förstärkning för att se om en sammanläggning är motiverad. Vi skall då gå ut till ortsintressena och låta dem yttra sig på nytt och sedan ta ställning i varje särskilt fall. Tillämpar man den proceduren kan man ju inte på förhand ha bestämt sig för att slutresultatet av det hela skall bli 95 eller 100 eller vad det kan vara för någonting. Endast under förutsättning att man inte menar allvar med dessa utredningar i varje särskilt fall och detta hänsynstagande till lokala intressen skulle det vara vettigt att precisera sig. När utskottet har sagt, och jag har sagt att jag accepterar det, att slutresultatet kan väntas bli icke obetydligt över 90, så får det ses dels som en approximativ förhandsbedömning av vad det kan bli, dels som ett uttryck för att det är fråga om en väldig försiktighet. Man skall icke gå längre ned än från nuvarande 119 till någonting som vi tror kommer att bli icke obetydligt över 90. Det är innebörden, och det vore alldeles fel att försöka lämna ett mera preciserat besked här. Det var det ena. Sedan har tydligen frågan om vad som skall menas med polismyndighet väckt ett visst intresse. Både fru Kristensson och herr Dockered kom tillbaka till det ämnet, och i varje fall herr Dockered opponerar sig mot tanken på att man skulle betrakta en styrelse av det här slaget med lekmän i såsom myndighet. Jag är litet förvånad. Är det inte en originell invändning? På olika plan har vi väl styrelser med lekmän som utgör en myndighet. För att fortfarande hålla oss till polisområdet, så är väl rikspolisstyrelsen en myndighet, och vi har rader av myndigheter där lekmännen är i majoritet. Sedan vill jag säga, att när vi har valt att lagtekniskt betrakta polisstyrelsen och icke polischefen som polismyndighet, så är det av omsorg om polisstyrelsens ställning. Det finns nämligen rader av författningar som vi inte har hunnit gå igenom, där det står att polismyndigheten får göra eller skall göra det ena eller det andra. Valde vi att säga att polismyndighet är lika med polischeferna, hade vi på förhand sagt att det är en rad saker, som vi i dag inte kan överblicka, som polisstyrelsen som sådan inte har med att göra utan som ligger hos polischefen. I stället väljer vi nu den omvända ordningen och säger att i utgångsläget hänför vi allting till polisstyrelsen, och sedan får vi se vad vi vill delegera till polischefen. Vill man slå vakt om polisstyrelsens principiellt starka ställning — och därigenom värna om medborgarinflytandet — så måste det vara den riktiga tekniken. Det kan uppkomma många olika frågor i det sammanhanget. Jag kan t.ex. föreställa mig att det i den stora författningsfloran kan röra sig om sådana känsliga ärenden som tillstånd att anordna demonstrationer och liknande. Där står det någonting om att det är polismyndigheten som ger tillstånd, och då kan det tänkas vara mycket lämpligt att polisstyrelsen får meddela de tillstånden. Om man i något sammanhang önskar en annan ordning, så får man väl delegera ärendena till polischefen.

Herr talman! Det har sagts här att reservationen är oklar, men den innebär ju ett klart nej till reformen med tillägget att det i något enstaka fall kan bli nödvändigt med en sammanslagning. Är det inte klara besked? Jag har väldigt svårt att förstå att det inte skulle vara det. Sedan sade fröken Bergegren att indragningen av polisdistrikt inte är så farlig. Det är ingen större olycka om Ljusdalsborna får resa till Hudiksvall för att träffa polischefen. Vi som drabbas av åtgärden delar emellertid inte den uppfattningen. När hela norra Hälsingland eller halva Dalarna blir ett enda polisdistrikt, så blir det ju ändå ganska kännbara avstånd, och vi som drabbas tänker naturligtvis på de många milen. Statsrådet Lidbom sade att han inte kunde svara på min fråga, som jag dock tycker är ganska väsentlig. Men även om statsrådet inte kan ange några exakta siffror — vilket jag förstår — kanske han ändå kan ange en målsättning. I propositionen har ju ändå antalet polisdistrikt angivits till ca 90, och nu säger statsrådet att han kan hålla med utskottsmajoriteten om att antalet distrikt bör icke obetydligt överstiga 90. Vad blir det ned emot då? Har man sagt ned emot 90 tidigare, så borde man väl också i detta sammanhang kunna ange en målsättning. Alla vi som berörs och kommer att drabbas om denna reform genomförs upplever detta som en mycket viktig fråga.
Herr talman! Det är möjligt att vi har missförstått varandra i denna debatt. Herr statsrådet gav här exempel på andra myndigheter med lekmannainslag, men de är ju inte av samma karaktär som polisstyrelsernas folkvalda representation. Rikspolisstyrelsen är t.ex. utsedd av Kungl. Maj:t, och det är ju litet annorlunda än om man väljs av en korporation för att företräda lekmän. Möjligheten att agera och redovisa sitt agerande med ansvar är olika och därför ser jag på denna fråga på ett helt annat sätt. Jag har vid detta tillfälle velat anmäla min principiella uppfattning.
Herr talman! Till herr Dockered vill jag bara säga helt kort, att det är riktigt att det föreligger en skillnad mellan rikspolisstyrelsen och de föreslagna lokala polisstyrelserna på det sättet att det i ena fallet är Kungl. Maj:t som utser vederbörande, medan ledamöterna i andra fallet väljes. Men vi är ju i många sammanhang vana vid att låta myndighet vara liktydigt med en styrelse med inslag av både ämbetsmän och valda medborgarrepresentanter.

Herr talman! Med hänsyn till den sedan länge pågående trenden mot ökad kriminalitet följs polisens verksamhet och frågan om dess organisation med allt större intresse av allmänheten. Det är begripligt och förståeligt; alltför många känner en djup oro som ofta är eller kan vara befogad men kanske någon gång är överdriven. Dock kan vi inte komma ifrån att för varje år allt fler människor utsätts för stölder, för rån och för grövre våldsbrott. Rån, som för inte så länge sedan gav stora rubriker i våra tidningar, ger i dag bara en liten notis, därför att de är så vanliga. Glädjande nog kan vi konstatera att den preliminära statistiken för sista halvåret 1971 är en ljuspunkt. Förhoppningsvis är den början till en trend mot minskad ökning av antalet brott. Beklagligtvis vågar väl ingen vara särskilt optimistisk på denna punkt, men denna statistik är dock i och för sig en glädjekälla. Mot denna bakgrund är det naturligt att ett av allmänhetens stora samtalsämnen och en stor källa till oro är att polisen i så många tätorter dragits in. Denna indragning hänför sig i huvudsak till 1965 års distriktsindelningsreform. Reformen innebar i och för sig en effektivisering av polisväsendet, men den medförde också att man inom stora delar av vårt land numera alltför sällan ser poliser. Detta kan gälla för t.o.m. relativt stora tätorter. Därför är det svårbegripligt för allmänheten att man överväger att ytterligare minska polisdistriktens antal; det är svårförståeligt också för många av oss i denna kammare liksom för många remissinstanser, som ansett att frågan är för tidigt väckt. Den hittills förda debatten har speglat både oenighet och enighet justitieutskottets majoritet och reservanter emellan, kanske i huvudsak oenighet. För min del vill jag gärna betona den samsyn som föreligger och som kommer till uttryck i stora delar av utskottets betänkande. Den har inneburit jämkningar och eftergifter också från folkpartiets sida. Denna samsyn kommer till synes i de viktiga frågorna om medborgarrepresentanternas betydelse, sättet de skall väljas på, antalet ledamöter i polisstyrelserna, kvarterspoliserna, osv., osv. Utskottets ledamöter har i dessa frågor på en del punkter gemensamt avvikit från propositionen, därför att vi tror att vårt synsätt i det här fallet innebär den bästa balansformen mellan polismakten och allmänheten i en väl fungerande demokrati. När det gäller den lokala polisdistriktsindelningen föreligger en samsyn även så till vida att vi alla anser att det inte går att minska antalet polisdistrikt ända ned till 90. Jämkningarna och eftergifterna har emellertid inte sträckt sig så långt att alla på denna punkt kunnat omfatta utskottsmajoritetens skrivning, i vilken man tydligen kan lägga in olika värderingar — detta har också framgått av tidigare anföranden här i kammaren. Folkpartirepresentanterna har här yrkat på avslag — herr Westberg i Ljusdal har väl motiverat vårt ställningstagande. I detta avsnitt ber jag att få yrka bifall till reservationen. Härefter, herr talman, vill jag något beröra verksamheten med kvarterspoliserna — eller stadsdelspoliserna — som aktualiserats i några motioner. Vi har i full enighet i justitieutskottet hemställt att motionerna inte skall föranleda någon riksdagens åtgärd. Vi har också uttalat att de hittillsvarande erfarenheterna varit mycket goda, men de begränsade polisresurserna har inte gjort det möjligt att bygga ut verksamheten.

Ända till i dag var jag fullt övertygad om att den skrivning ett enhälligt utskott åstadkommit i denna fråga var helt tillfredsställande. Efter att ha läst nr 2 av tidskriften Svensk Polis, som ägnar stort utrymme åt stadsdelspoliserna, är jag kanske något tveksam. Allmänt konstaterar Svensk Polis att stadsdelspoliserna fungerar alldeles utmärkt, men att verksamheten i de tre städer där den nu pågår inte visat några ökningstendenser. I det stora hela är det beklagligtvis tvärtom. I Malmö, som har haft stadsdelspoliser sedan 1959, har antalet sådana poliser minskat från 29 till 12. Det innebär också att bevakningsområdenas ytstorlek mer än fördubblats och att invånarantalet inom dessa områden har blivit orimligt. Att vara stadsdelspolis i ett område som kanske omfattar 25 000 personer måste vara en övermänsklig uppgift, men likväl gör dessa poliser strålande insatser. Herr talman! Avslutningsvis vill jag uttala förhoppningen att systemet med stadsdelspoliser i framtiden kommer att tillämpas i större utsträckning.

Herr talman! Utskottets ärade presidium, fru Kristensson och fröken Bergegren, har utförligt redogjort för det väsentliga i utskottets betänkande. Efterföljande talare har ytterligare belyst ärendet. Jag kan därför begränsa mig till några korta kommentarer. Först vill jag emellertid framhålla att polisväsendets organisation är en så central samhällsfråga att det är helt naturligt att ett drygt dussintal ledamöter önskar delta i dagens debatt. Det verkligt stora, principiellt avgörande steget togs med den reform som innebar polisväsendets förstatligande den 1 januari 1965. Den innebar bl.a. en minskning av antalet polisdistrikt från 554 till 119. Redan vid reformens genomförande framhölls att en omprövning av polisdistriktsindelningen kunde bli aktuell efter relativt kort tid, varvid möjligheten att behålla de minsta distrikten i första hand borde prövas. Tiden för denna omprövning är nu inne. Den oroande brottsutvecklingen har gjort att omprövningen har kommit tidigare än många beräknat. Denna oroande brottsutveckling har krävt ett intensivt arbete för att rationalisera och effektivisera polisverksamheten. Förslaget om en ny polisdistriktsindelning är ett led i detta arbete. Jag tycker för min del att det finns all anledning att med tillfredsställelse konstatera att man nu allmänt har avvisat tanken på en radikal reform, innebärande att vi skulle ha kvar endast ca 30 helt självförsörjande distrikt. Vi skall komma ihåg att 1939 års polisutredning hade ett förslag om 31 polismästardistrikt. 1967 års polisutredning ansåg emellertid att en sådan centralisering av uppgifterna i polisverksamheten inte borde komma i fråga och att det skulle bli svårt att skapa ett lokalt förankrat medborgarinflytande i så stora distrikt som man då skulle ha att röra sig med. Tanken på ett begränsat antal sammanläggningar av polisdistrikt har vunnit allmän anslutning. Rikspolisstyrelsen föreslog en minskning av antalet distrikt från 119 till 80. 1967 års polisutredning föreslog en minskning till 90. I propositionen och i utskottsbetänkandet har ytterligare understrukits att man bör gå varligt fram med distriktssammanslagningar, och utskottet föreslår att en förnyad utredning skall ske i varje fall som aktualiseras. Likaså understryks att man i de särskilda fallen bör väga önskemålet om en rationell polisverksamhet mot allmänna intressen av annan art. Departementschefen har uttalat att en tillämpning av de riktlinjer som han har förordat inte torde komma att leda till att antalet polisdistrikt blir mindre än vad polisutredningen föreslog, dvs. 90 distrikt. Utskottet för sin del framhåller att antalet vid ett beaktande av utskottets uttalande kommer att icke obetydligt överstiga denna siffra. Herr talman! Jag är liksom utskottets presidium mycket glad över den stora enighet som har uppnåtts i utskottet. Även jag beklagar att den ej har blivit fullständig.

När jag hade läst folkpartiets reservation, tyckte jag att det var endast litet som skilde reservanterna från utskottet på denna punkt. Men sedan här har nämnts siffran 115, förstår jag att skillnaden är större än jag först trodde. I reservationen föreslås att varje ny distriktsindelning skall underställas riksdagens prövning. Det är något som utskottet inte har kunnat anse möjligt. Det vore ju också ganska egendomligt, om man just på detta område skulle kräva riksdagens beslut. Jag vill erinra om att på andra områden, såsom när det gäller indelning i domsagor, fögderier och lantmäteridistrikt, har riksdagen beslutat riktlinjerna men överlåtit åt Kungl. Maj:t att besluta i det enskilda fallet. Det är ganska naturligt att man förfar på enahanda sätt här. Utskottet har mycket starkt understrukit att någon försämring av servicen ute i polisdistrikten inte får ske. Även jag har uppfattningen att en sådan försämring bör kunna undvikas, om man använder sig av ett delegeringsförfarande, och utskottet rekommenderar också att sådant skall förekomma i största möjliga utsträckning. Jag gläder mig åt att utskottet varit enigt beträffande medborgarinflytandet och att vi nu skall få beslutande polisstyrelser i stället för de rådgivande polisnämnderna. När det gäller ordförandeskapet i dessa styrelser gläder det mig att man har stannat för vad utredningens majoritet har förordat, nämligen att en förtroendeman skall vara ordförande. Beträffande den regionala indelningen har propositionen inte följt utredningens förslag — utredningen föreslog indelning i åtta regioner. Det är emellertid inte onaturligt, när vi nu har fått en länsberedning, att avvakta och gå försiktigt fram här. Jag vill understryka det angelägna i att varje förslag till sammanförande av flera län till ett polisverksamhetsområde kommer att underställas riksdagen. Det är också med tillfredsställelse jag konstaterar att Kungl. Maj:t inte tycks ha någonting häremot. Slutligen vill jag understryka att det är ytterligt angeläget att den nu aktuella polisdistriktsreformen kommer till stånd. Den syftar till att vi skall få en effektivare polis och att vi bättre skall utnyttja de resurser som står till förfogande. Många anser visserligen att dessa resurser är för små, men vilken storlek de än har gäller det att se till att de utnyttjas på bästa sätt. Det gör man, såvitt jag förstår, genom att följa utskottets förslag. På sina håll uttalas det oro för en alltför hård centralisering inom polisverksamheten. Man har bl.a. velat göra gällande att när polisutredningen föreslog indelning i regioner skulle detta syfta till en hårdare centralisering. Jag begagnar tillfället att säga att meningen i stället var den direkt motsatta; man ansåg att det därigenom skapades motvikt till en alltför hård centralisering. Vi skulle i stället få medborgarinflytande i polisregionerna. Herr talman! Jag ber till sist att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Onsdagen den Herr talman! Det stora antalet motioner som avgivits med anledning 23 februari 1972 av den proposition som behandlas i detta utskottsbetänkande vittnar om — —- den stora vikt och betydelse man tillmäter olika ändringar på samhällsservicens område. I nästan samtliga motioner har huvudvikten lagts vid den lokala polisorganisationen, och det är just på detta avsnitt som jag tänker säga några ord med anledning av den motion som bland andra jag har skrivit under. Det är självklart att man framför allt trycker på den lokala polisbevakningen. Som bekant har man inte enbart goda erfarenheter av den distriktsindelning som gjordes år 1965, då antalet polisdistrikt minskades från 554 till 119.

Men det medförde självfallet en underbemanning i besättningarna, som gjorde att polisbevakningen på dessa förutvarande kansliorter inte kunde upprätthållas i samma utsträckning som tidigare. Det finns också en annan aspekt som vi pekat på i vår motion. Den gäller samhällets lokaliseringssträvanden i övrigt. Man kan här inte särskilja de olika åtgärder som vidtages från samhällets sida, om man från såväl kommunalt som statligt håll försöker satsa på ett område och bedömer att det där kommer att bli en viss expansion. Man kanske dock tycker att polisdistriktsindelningen för närvarande inte är sådan att den fyller, som man tycker, rimliga krav. Då får man ha i åtanke att det ganska snart kan ske en ändring på dessa punkter. Utskottsmajoriteten har här i sin skrivning tryckt betydligt hårdare just på dessa synpunkter än som framkommit i propositionen. Vi har försökt förtydliga hur vi anser att ett polisdistrikt skall vara uppbyggt. Det är en svår fråga. Polisberedningen har försökt att precisera hur ett polisdistrikt skall vara organiserat. Man har försökt göra det i propositionen utan att lyckas. Jag vill heller inte påstå att vi har lyckats i utskottet att direkt ange hur ett polisdistrikt skall vara organiserat. Men vi har gjort vissa beskrivningar, vilka vi tror kan ligga till grund för en bedömning när det gäller polisdistriktsindelningen. Det är beklagligt att folkpartiet inte har kunnat vara med om den i Övrigt enhetliga skrivningen. Om man studerar reservationens text, finner man att folkpartiet egentligen har varit med om skrivningen. Denna är till stora delar hämtad från vad utskottsmajoriteten skrivit, men man har kommit till andra slutsatser. Jag vet inte vad det är för underliga krafter som styrt folkpartiets representanter i dessa avseenden, när man praktiskt taget på alla andra avsnitt varit ense med utskottet. Herr Westberg i Ljusdal säger att vi i slutskedet fick in orden ”icke obetydligt” i utskottets betänkande. Detta gällde antalet polisdistrikt. Det är riktigt. Det skedde den dag vi justerade utskottets betänkande. Men det finns enligt min mening inget märkvärdigt i detta, för läser man vad vi s2 skrivit i övrigt är detta bara en konsekvens av vad man sagt om att det måste bli ett icke obetydligt antal. Nu vill herr Westberg ha detta antal preciserat. Jag vill inte närmare gå in på denna sak och så att säga strö salt i såren för herr Westberg, men uttrycket ”några enstaka fall” som han använt i reservationen anger ju inte heller vart man vill komma. Inte ens herr Westberg kan i all sin vishet precisera vilka polisdistrikt som skulle försvinna. Herr talman! Jag har härutöver inte något vidare att tillägga utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! De föreslagna reformerna på polisoch åklagarväsendets område har ju föregåtts av en parlamentarisk utredning som kallas Polisen i samhället. I stort sett följer propositionen denna utredning. Trots detta har propositionen föranlett inte mindre än 16 motioner. Som herr Karlsson i Ronneby påpekade visar detta att det är ett mycket stort intresse för dessa frågor i samhället. Jag kan i övrigt i allt väsentligt instämma i vad utskottets ordförande och vice ordförande tidigare har sagt i debatten här, dock inte när det gäller frågan om vad som skall menas med polismyndighet. Den springande frågan i alla motionerna är att den polisiära servicen i samband med en omorganisation av polisväsendet inte får försämras. Detta har även justitieministern framhållit i sin proposition och därför kanske vi kan utgå ifrån att vad som än händer efter det att riksdagen nu tar ställning till dessa allmänna riktlinjer för en polisdistriktsändring skall väl servicen inte försämras för allmänheten. Målsättningen är i stället en förbättrad service även om en eller annan kansliort försvinner. Kvar blir ju en arbetsgrupp med polismän som kan ta upp anmälningar, verkställa utredningar och ta emot ansökningar om olika tillstånd, pass, vapenlicens, lotterier, uppehållsoch arbetstillstånd och andra tillståndsärenden, för att nämna några exempel. I vissa ärenden kommer beslut också att fattas direkt vid arbetsgruppen genom det redan omnämnda och praktiserade delegationsförfarandet, som vi väl räknar med också bör kunna utvidgas. Andra ärenden tas emot vid arbetsgruppen och vidarebefordras till kansliorten för beslut och besked till den sökande utan någon som helst olägenhet för den det gäller. När det gäller utredningar som måste handläggas av specialutbildad personal som endast finns tillgänglig på kansliorten, kan den personalen tillfälligt hålla förhör och utföra arbetet vid den arbetsgrupp som ligger närmast de människor som berörs. Några längre resor för de berörda personerna skall därför inte behöva ifrågakomma. Väsentligt är emellertid att sammanläggningen av polisdistrikten inte drivs för långt. Om så sker kan polisledningen på sina håll förlora en del av kontakten med vissa lokala och kommunala organ. Utskottet säger också i sin skrivning, att en distriktsindelningsreform inte får bli så långtgående att den leder till en icke önskad centralisering av uppgifterna i polisverksamheten eller rubbar förutsättningarna för ett ökat lokalt Polispersonalen måste också vara väl förtrogen med bygden och dess problem. Personalen måste ha en god lokaloch personkännedom och folket måste känna sin polis. På så sätt kan många konflikter undvikas eller lösas på ett tidigt stadium. Övervakningsarbetet måste också skjutas i förgrunden när beslut om indelningsändring skall ske. Det bör också vara lätt för allmänheten att komma i kontakt med polis om något händer, och polis bör då finnas inom rimligt avstånd. Å andra sidan bör dessa krav också kunna tillgodoses i viss utsträckning genom ett väl uppbyggt arbetsgruppssystem. Förutsättningen är emellertid att de nya arbetsgrupperna inte blir för små. Som förut nämnts bör den tidigare polispersonalen vara kvar på den gamla stationeringsorten vid en indelningsreform och endast kanslipersonal överföras till den nya kansliorten. Det är också mycket viktigt att man lyssnar på de lokala intressena innan beslut fattas om indragning av polisdistrikt, och det har också utskottet tryckt på. Det måste nämligen vara omöjligt att schablonmässigt planera en distriktsreform. Många okända faktorer kan finnas som gör en planerad distriktsindragning olämplig och då måste man ta hänsyn till detta. Kommuner och län får genom utskottets skrivning större möjligheter att påverka den framtida distriktsindelningen inom polisen. Till statsrådet Lidbom skulle jag vilja säga att det här är en väsentlig skillnad mellan propositionen och utskottets skrivning. Polisutredningen föreslog en minskning av antalet distrikt från 119 till 90. Departementschefen säger i propositionen att det inte skall vara under 90. Med ledning av det och av vad utskottet sedan skrivit i sitt betänkande kan antalet visserligen inte direkt angivas, men det måste bli betydligt fler än 90 distrikt kvar efter reformens genomförande. Kunde vi säga exakt antal polisdistrikt, herr Westberg i Ljusdal, hade vi inte behövt skriva in kravet på att det skall göras en ny utredning före varje föreslagen distriktsändring. Men vi kan inte säga detta, för vi vet det inte. Jag har redan nämnt betydelsen av god lokaloch personkännedom. Det är också frågor som tagits upp i ett par motioner som rör det praktiska polisarbetet. Det gäller polisens medverkan i skolorna i samband med den brottsförebyggande verksamheten och trafikutbildningen, och det gäller kvarterspolisverksamheten. Det mesta polisarbetet i dag går ut på att klara av de akuta problemen, men polisen måste ju arbeta även på längre sikt. Det gäller att få ungdomen positivt inställd till den gällande rättsordningen och till polisen och dess uppgifter i samhället. Ett utmärkt sätt att uppnå detta är att låta lämpliga polismän biträda de ordinarie lärarna i den undervisningen i skolorna. Enbart trafikundervisningen, som polismän biträtt med, har på åtskilliga håll i landet skapat ett utomordentligt gott förhållande mellan ungdomarna och polisen. Det har polisen senare också haft stor nytta av i samband med olika tjänsteåtgärder, då de träffat ungdomar som de haft kontakt med i skolorna. I varje fall kan jag själv peka på ett mycket gott resultat i min hemkommun. Min erfarenhet är grundad på en verksamhet som polisen i den kommunen har bedrivit i skolorna under 15 år. Kvarterspolisverksamheten har berörts i utskottsbetänkandet. Det är tillfredsställande att rikspolisstyrelsen har tagit initiativ till ökad fotpatrullering inom områden som anses lämpliga härför. På så sätt kan kravet på nära kontakt mellan polis och allmänhet bättre uppfyllas. Det är dock väsentligt att byte av sådan personal inte sker i alltför stor utsträckning utan att allmänheten och polisen får möjlighet att lära känna varandra väl. Det är ju en av förutsättningarna för att det skall kunna bli ett gott resultat.

Här bör man också peka på en annan väsentlig skillnad mellan propositionen och utskottsbetänkandet. Beträffande medborgarinflytandet har jag i huvudsak ingen från utskottet avvikande mening, men jag har under utskottsbehandlingen förfäktat den åsikten att personalen borde vara representerad i styrelsen. Departementschefen hävdar att den frågan bör lösas i ett större sammanhang, sedan pågående utredningsarbete rörande fördjupad företagsdemokrati inom statsförvaltningen har slutförts. För några dagar sedan kunde man läsa i pressen att det redan prövats viss försöksverksamhet med ökat personalinflytande inom vissa statliga verk. En rapport om hur försöken hittills har utvecklats har överlämnats till statsrådet Löfberg och till delegationen för förvaltningsdemokrati. I rapporten betonas att verksamheten är frivillig och att de resultat som uppnås är beroende av de anställdas och verksledningens intresse. För polisens del är jag övertygad om att det finns ett mycket stort intresse att få vara med och påverka besluten, som i inte så ringa omfattning kommer att beröra personalen. Inte bara inom statsförvaltningen reses krav på ökat personalinflytande. Inom företagen har man redan kommit en bit på väg. När det nu ändå inom vissa statliga verk förekommer en viss försöksverksamhet på detta område, borde man redan nu ha föreslagit att även de nya polisstyrelserna skulle få vara med i denna försöksverksamhet. Det hade varit ett utomordentligt tillfälle, när en ny organisation ändå skall träda till. Personalen har ju en ganska stor praktisk erfarenhet av det polisiära arbetet och skulle ha kunnat lämna värdefull hjälp åt respektive styrelse. Så blir nu inte fallet, och jag har ansett det lönlöst att reservera mig mot ett enigt utskott. Svenska polisförbundets representant i 1967 års polisutredning har inte heller reserverat sig i utredningen. Åtskilliga representanter för den fackliga verksamheten inom polisen har emellertid uppvaktat mig och framfört önskemål om sådan representation. Därför anser jag att jag inte utan vidare kan förbigå den här frågan. Och jag hoppas givetvis att den pågående försöksverksamheten så snart som möjligt skall leda till resultat över hela linjen. Herr talman! Jag har inte reserverat mig i utskottet, och därför yrkar även jag bifall till utskottets förslag i dess betänkande nr 1.
Herr talman!

Till detta kommer ytterligare en utgångspunkt, nämligen att den lokala polisorganisationen måste utgöra kärnan i ett rationellt och effektivt polisväsende. Vid varje påtänkt distriktssammanläggning måste alltså, som utskottet också framhåller, en avvägning ske, och rationaliseringen av polisverksamheten måste vägas mot allmänna intressen av annan art. När det gäller den polisiära servicen vill jag påpeka att den förra reformen av polisväsendet i en hel del fall medförde en försämring av servicen genom förflyttning av polispersonal, och detta drabbade framför allt glesbygden. Här kan man inte acceptera en ytterligare försämring. Bevakningen får inte eftersättas så att man skapar otrygghet hos medborgarna. Om man nu applicerar de här tre kärnpunkterna på de lokala förhållandena, som intresserar mig speciellt, hur ställer det sig då? Det diskuteras en sammanläggning i Hälsingland mellan å ena sidan Ljusdals och Hudiksvalls och å andra sidan Bollnäs och Söderhamns polisdistrikt. Vad först gäller regionalpolitik och polisiär service har från statsmakterna beträffande Ljusdal starkt betonats vikten av en satsning på Ljusdalsregionen ur regionalpolitisk och näringspolitisk synpunkt. En överföring av kansliort till Hudiksvall kan innebära en försämrad möjlighet för medborgarna i Ljusdalsregionen att få kontakt med kansliet. Jag vill bara erinra om de stora avstånd som vi har både inom Ljusdals och Bollnäs polisdistrikt, med ett tiotal mil ut till länsoch distriktsgränser. Också beträffande Bollnäs är de regionalpolitiska synpunkterna angelägna att beakta. Man måste även beakta de geografiska och befolkningsmässiga förhållandena. Vi har att ta hänsyn till hela Edsbyblocket, som skulle kunna komma i en försämrad situation vid en sammanläggning, där Söderhamn blir kansliort. Ovanåkers kommun påpekar också i en remisskrivelse att hänsyn måste tas till befolkningsförhållandena och till de geografiska förhållandena. Likaså måste kommunikationssynpunkterna beaktas. Det har nyligen genomförts en nedläggning av järnvägen mellan Bollnäs och Orsa, med allt vad det innebär av negativa effekter. Länsstyrelsen i Gävleborgs län motsätter sig sammanläggningar som strider mot de regionalpolitiska strävandena. Vid en bedömning av dessa distriktssammanläggningar måste alltså, som utskottet sagt, en avvägning ske mellan det rationella utnyttjandet av de polisiära resurserna och de mera allmänna intressena, och där bör möjligheterna till samarbete mellan de olika distrikten beaktas. Redan i dag förekommer det ett intimt samarbete mellan de berörda polisdistrikten. Spaningsverksamheten är i viss utsträckning samordnad, och utredningsavdelningen i Hudiksvall biträder med vissa kvalificerade utredningar inom Ljusdals polisdistrikt. Det är viktigt att understryka vad herr Polstam tog upp, nämligen nödvändigheten av kontakt med bygden, med kommunen och inte minst med de olika myndigheterna och organisationerna och givetvis också med skolan. Jag noterar vad statsrådet Lidbom sade under debatten, nämligen att när man talar om vissa reformer menar man begränsade reformer. Den sammantagna behandlingen av det här ärendet, och inte minst de regionalpolitiska synpunkterna, som också skall läggas på indelningsfrågan, inger enligt min mening en viss trygghet för oss som ute på det lokala planet kommer att beröras av de här föreslagna åtgärderna.

Herr talman! I massmedia har justitieutskottets nu aktuella betänkande på sina håll tolkats så att utskottet skulle gå emot regeringens proposition om reformering av den lokala polisoch åklagarorganisationen. En tidning påstod också, som tidigare sagts i debatten, dagen efter utskottets ställningstagande, att regeringen fått en bakläxa av utskottet. Den tolkningen är helt felaktig. Det kan var och en se som ger sig tid att läsa igenom utskottets betänkande. Det framgår klart och tydligt att utskottet — även de två folkpartister som hamnat i den märkliga reservantsituationen — önskar åstadkomma den ännu effektivare polisverksamhet som reformen syftar till. Och utskottet har med glädje hälsat förslaget från regeringen om en förstärkning av medborgarinflytandet inom den lokala polisorganisationen, som föreslås få formen av att polisstyrelser inrättas. Vad utskottet gjort är att man kraftigt understrukit vissa av departementschefens påpekanden och i kanske bestämdare ordalag än propositionens sagt ifrån att den aktuella reformeringen inte får leda till att allmänheten, särskilt i vissa glesbygdsområden, får en försämrad polisiär service. Det kanske mest glädjande, inte minst för glesbygdsbefolkningen i vårt land, är att alla partier utom folkpartiet kunnat enas bakom den här uppfattningen. Mellan kravet på ökad effektivitet och önskan att bevara den polisiära servicen kan lätt kollisioner i uppfattning uppstå. Utskottet har försökt utveckla propositionens uttalade målsättning om att säkerställa glesbygdsområdenas polisverksamhet, så att man i de områdena skall kunna känna sig trygg för att man får behålla den polisiära verksamheten beträffande såväl bevakning som service i polismyndighetsärenden. Utskottet har menat att det är nödvändigt att samhället hellre underlättar än försvårar kontakterna mellan allmänheten och myndighetspersoner, såsom polischefer. Utskottet har sagt att den aktuella distriktsförändringen inte får leda till en icke önskad centralisering av uppgifterna i polisverksamheten, att den inte får stå i strid med den lokaliseringspolitik som statsmakterna söker främja och att den inte får leda till försämrad polisbevakning. Utskottet har vidare sagt att skälen för att dra in ett polisdistrikt, där verksamheten på övervakningssidan fungerar tillfredsställande, måste vara mycket starka. Indragningar får — enligt utskottet — inte aktualiseras utan att förnyade utredningar görs angående de lokala förhållandena och överväganden sker med beaktande av de reservationer som utskottet har lagt fast. Ett viktigt påpekande från utskottet är att distriktsindelningen inte får stå i strid med den lokaliseringspolitik som statsmakterna från sysselsättningssynpunkt eller av andra skäl söker främja. I många av Norrlands polisdistriktsområden, som av polisutredningen nämnts som indragningsdistrikt, har oron för att indragningshotet skulle förverkligas varit mycket stor. De reservationer om polisservice i glesbygdsområdena och det lokaliseringspolitiska sambandet som skrivits in i utskottsmajoritetens betänkande bör lugna i de områdena. Arvidsjaur, Kalix, Vilhelmina, Storuman, Sveg och Kramfors är några platser i de fyra nordligaste länen där polisutredningen aktualiserat indragningar. Det är samtidigt platser som samhället genom den aktiva lokaliseringspolitiken satsar på som utvecklingsområden i de inre delarna av Norrland. Låt mig ur exemplifieringen plocka ett av dessa polisdistrikt som exempel. Det är Vilhelmina. Redan nu omfattar distriktet ett område på 152 kvadratmil. Redan nu har många människor — särskilt folk i fjällområdenas turistbyar — 15 mil och längre färdväg när de vill träffa polis och polischef. Det distriktet hade polisutredningen tänkt sig sammanlagt med ytterligare två polisdistrikt, som tillsammans skulle få en yta på 375 kvadratmil. I stora områden skulle man få 30 mil och längre till polisdistriktsexpeditionen. Det skulle bli ett område stort som sex sydsvenska län. En sådan koncentration skulle stå i direkt strid med vad utskottet sagt om avståndsproblem. Den skulle också stå i strid med vad utskottet sagt om att indragningar inte får leda till kollision med samhällets lokaliseringspolitik. Vilhelmina är i dag ett område där samhället gör betydande satsningar — i ny industri såväl som i bl.a. gruvundersökningar i Stekenjokk. Exemplet Vilhelmina kan säkert översättas på många av de polisdistrikt som jag här nämnde som exempel. Utskottet har velat göra en del garderingar och med än större skärpa än departementschefen gjort i propositionen understryka vikten av att de avväganden jag här nämnt görs i reformarbetet. Men utskottet har också sagt att kravet på rationellare och bättre polisverksamhet kräver sammanläggningar av en del nu befintliga distrikt. Den uppfattningen delar också folkpartiet, enligt dess partimotion. Där säger man visserligen att man i princip motsätter sig en minskning av polisdistrikten till ca 90. Det argumentet riktar sig väl mera mot den folkpartist som suttit i polisutredningen och nämnt talet 90 än mot regeringen och propositionen, där det inte alls sägs att antalet skall minskas till 90.

Det betyder väl att man kan dra in polisdistrikten i Arvidsjaur, Vilhelmina, Kramfors och andra orter som jag tidigare har nämnt utan att det står i strid med folkpartiets uttalade mening, bara man följer folkpartiets lilla tillägg att regeringen anmäler indragningen för riksdagen? Ingen av dessa indragningar skulle nämligen återverka på den regionala organisationen, och det är den enda lilla reservationen som skiljer folkpartiförslaget från utskottsförslaget. Jag motser med mycket stort intresse en förklaring till denna märkliga skrivning, som också finns i herr Westbergs reservation. Jag påstår att folkpartiets reservation i detta ärende innebär mer ”Tfritt fram” för indragningar av polisdistrikt än utskottets förslag. Herr Westberg i Ljusdal har sagt att folkpartiets förslag bara kan leda till några få indragningar — tre eller kanske fem. Detta är de enda sifferuppgifter som har nämnts i denna diskussion. När herr Westberg börjar bli så exakt i sin redovisning ber jag att herr Westberg för klarhetens skull talar om för de människor som man tydligen menar skall förlora sina polisdistrikt, vilka de tre eller fem distrikt är som folk partiet kan tänka sig skall dras in.

Herr talman! Det är intressant att höra att herr Nygren dementerar uppgiften i Dagens Nyheter att regeringen har fått en bakläxa. Det är tydligen någon av hans kamrater i utskottsmajoriteten som har lämnat uppgiften till tidningen i fråga, och det råder uppenbarligen olika meningar om vad utskottsskrivningen innebär. De som står nära problemen upplever naturligtvis förslagen om distriktsindragningar på annat sätt än de som bor i sådana regioner där det inte blir aktuellt med indragningar. Herr Nygren frågade mig vad vi menar med indragningar som inte inverkar på den regionala organisationen. Det måste väl vara helt klart, herr Nygren, att vi säger bestämt nej till regeringens förslag om indragning av polisdistrikt men medger att det i vissa enstaka fall kan finnas anledning att sammanslå två distrikt. Men då skall det alltså finnas utomordentligt avgörande skäl. Och en indragning får under inga förhållanden göras där den skulle komma att inverka på den regionala organisationen. Jag tycker nog att detta är utsagt i så klar text att herr Nygren skulle kunna förstå det.

Herr talman! Detta var inget svar på den fråga jag ställde. Herr Westberg medger i likhet med utskottets övriga ledamöter att sammanläggningar av polisregioner kan bli aktuella därest det bara finns två eller i enstaka fall tre polisdistrikt inom ett län. I folkpartireservationen yrkar ni att sammanslagningar av polisdistrikt inte skall få ske i de fall där det påverkar den regionala organisationen.

Vi börjar alltså komma litet närmare en uppgörelse om vilka distrikt det är som folkpartiet kan tänka sig att dra in. Vi vet att det inte är de här fyra, herr Westberg. Då har vi femton kvar, och det betyder att herr Westberg har sagt att möjligen fem distrikt kan bli aktuella att dra in. När vi nu har kommit så pass nära tycker jag att herr Westberg i Ljusdal kan ta ett par minuter på sig för att tala om för riksdagen vilka de här fem är av de femton som nu är kvar.

Herr talman! I det ärende vi nu behandlar har jag tillsammans med herr Fågelsbo väckt en motion, som enbart gäller polisdistriktsindelningen i Västmanlands län. Men den är inte ensam i sitt slag. Företrädare för olika partier från sex andra län har i enskilda motioner anfört liknande synpunkter och motiverat bibehållande av nuvarande indelning; i en del fall gäller det hela länet, i andra fall enstaka polisdistrikt. Därtill kommer de båda partimotionerna från folkpartiet och centerpartiet, där man yrkar avslag på förslaget om en minskning av antalet polisdistrikt. I båda dessa motioner önskar man att riksdagen i sista hand skall få avgöra förändringar i polisens regionala organisation, och i centerpartimotionen går man ett steg längre och ställer samma krav beträffande förändringar på det lokala planet. Lägger man till detta de synpunkter som anförs av tolv socialdemokrater — av vilka en del har deltagit i debatten — från elva olika län i motion nr 1619, så finner man att motionsfloden i den här frågan är sällsynt enhetlig. Sammanlagt har företrädare för ett tjugotal län ur samtliga partier utom vpk låtit höra av sig. Men det märkliga är ändå inte motionsflodens geografiska och partipolitiska spridning. Det märkliga är att den opinion som kommer till uttryck i alla dessa motioner är så pass enhetlig över alla partioch länsgränser. Gemensamt för dem alla synes vara en stark oro för att en ytterligare reducering av antalet polisdistrikt skall förstora avståndet mellan polisen och allmänheten — särskilt i glesbygderna — och förlänga utryckningstiderna och därmed minska tryggheten. Utskottsmajoriteten har uppenbarligen ganska starka sympatier för den opinion som kommit till uttryck i motionerna. Utskottet säger ”att förnyad utredning bör göras angående de lokala förhållandena i samtliga fall där en indragning av polisdistrikt överväges. — — — Viktigt är under alla förhållanden att företrädare för ortsintressena får tillfälle att ytterligare en gång framlägga sin uppfattning i indelningsfrågan.” Om riksdagen godtar utskottets skrivning i denna del, herr talman, får man sålunda förutsätta att den av utskottet förordade proceduren verkligen kommer att föregå varje indragning eller sammanläggning av polisdistrikt. Men frågan är om dessa garantier är tillräckliga. Det väsentliga är ju i vad mån de synpunkter som framförs kommer att beaktas av regeringen. Våra erfarenheter i Västmanlands län är i detta stycke inte särskilt hoppingivande. Det i propositionen framlagda förslaget till polisdistriktsindelning för länet har såvitt jag kunnat finna avstyrkts av samtliga remissinstanser i länet — länsstyrelsen, berörda Nr 27 kommuner, polismyndigheterna och personalorganisationerna. Alla vill Onsdagen den behålla de fyra distrikten i Västmanlands län, men Kungl. Maj:t föreslår 23 februari 1972 reducering till två. Om remissvaren beaktas så litet som i det fallet ärju —L G— — löftet om yttranderätt inte mycket värt. Av motionsfloden att döma har Vissa reformer man i flera andra län uppenbarligen liknande erfarenheter. AO polisoch Nu tycks ju även utskottsmajoriteten dela de många motionärernas åklagarväsendet betänkligheter mot en ytterligare reducering av polisdistrikten. Med hänsyn härtill och till att regeringsförslaget stämmer så dåligt med den regionala och lokala opinionen, hade det enligt min mening varit konsekvent, om utskottet följt folkpartioch centerpartimotionerna och avslagit förslaget om en minskning av antalet polisdistrikt. Den ståndpunkten har reservanterna intagit. I samma motioner förordas också att ändringar i polisdistriktsindelningen alltid skall underställas riksdagen. Om detta skriver utskottet att ”ett sådant förfarande strider mot den praxis som hittills tillämpats vid ändringar i den polisiära eller judiciella indelningen och i andra liknande sammanhang. Ett tillmötesgående av motionärernas önskemål medför också en från administrativa utgångspunkter omständlig ordning, eftersom genomförandet av olika skäl bör ske successivt och ett flertal propositioner således skulle behöva föreläggas riksdagen i frågan om polisdistriktsindelningen.” Och sedan avstyrker utskottet motionerna i denna del. För min del tycker jag att motiveringen är säregen. Den proposition vi nu behandlar innehåller ju ett förslag till polisdistriktsindelning. Och det förslaget skall enligt skrivningen i samma proposition genomföras successivt. Därför har jag svårt att förstå varför det skulle strida mot praxis, om riksdagen på nytt får pröva och uttala sig i fråga om polisdistriktsindelningen. Dagens överläggning är väl, såvitt jag kan förstå, i viss mån just en sådan behandling. Jag vill, herr talman, med det här anförandet uttrycka den meningen att man med hänsyn till den ganska entydiga opinionen och de motiveringar som har framförts från remissinstanserna och från de många motionärerna har goda skäl att följa reservanternas linje. Jag yrkar alltså bifall till reservationen.
Herr talman! Jag skulle bara till herr Enlund vilja säga för att klarlägga ett missförstånd som tycks föreligga, att det inte är så att det i propositionen anges vilka distrikt man tänker dra in, utan det som propositionen redovisar är ju polisutredningens förslag. Men i propositionen sägs klart ifrån att det inte är detta som man skall utgå ifrån, utan man skall göra en allmän bedömning, och utskottet har ju, som herr Enlund väl känner till, sagt att de riktlinjer som vi har förordat skall tillämpas och i tveksamma fall skall riksdagen höras. Det är alltså inte så, som herr Enlund tycks tro, att den bilaga som är fogad till propositionen skulle vara propositionens förslag till polisdistriktsindelning. Det är i stället det förslag som polisutredningen har framlagt, och varken propositionen eller utskottet har alltså accepterat detta.
Herr talman! Såvitt jag förstår innebär majoritetens skrivning här att Kungl. Maj:t får befogenhet att avgöra förändringar i polisdistriktsindelningen, låt vara att man dessförinnan måste höra lokala och regionala organ.
Herr talman! Utskottet har skrivit — och det är ganska lätt att läsa det — att en utredning skall företas i varje särskilt fall, att de riktlinjer utskottet anger skall följas men att för den händelse avvikelse från de riktlinjerna övervägs ärendet skall underställas riksdagen ävensom eljest om tvekan skulle råda om lämpligheten av en sammanslagning.